Herr talman! Jag vill börja med att uppmana Pär Granstedt att läsa riksdagens protokoll från den 7 november 1977, så får han svar när det gäller de resonemang han förde här. Regeringen Fälldin reagerade först efter hårda påtryckningar från socialdemokraterna. Det är inte så att vi talar om neutronbomben därför att vi inte vill tala om någonting annat. De andra kärnvapnen har vi haft sedan 1945, och vi har kämpat med dem och försökt få bort dem sedan 1945. Nu gäller det, i dagens läge, att försöka förhindra en farlig upptrappning och naturligtvis samtidigt att fortsätta försöken att få bort de andra kärnvapnen, bl.a. med ett provstopp. Vad som oroar mig här i dag är att både Pär Granstedt och utrikesministern vill tala om någonting annat — kemiska vapen och annat sådant. Det är ju neutronbomben vi är här för att diskutera i dag! Utrikesministern gjorde en liten sidokommentar om att vi inte bör diskutera vad som pågår inom FN-delegationen. Jag håller med honom på den punkten. Anledningen till att vi fick en debatt om det var faktiskt att förste vice talmannen Bengtson kastade sig in i debatten och citerade vad olika socialdemokratiska ledamöter hade sagt vid ett internt sammanträde. För detta fick han en snubba av Karin Söder, så den debatten anser jag avslutad. Den punkt i svaret som jag tycker är mest värd att ifrågasätta är när utrikesministern säger att ytterligare produktionsbeslut på amerikansk sida är en förutsättning för att USA skall uppnå en verklig neutronvapenkapacitet. Hela mitt resonemang byggde på att det inte är så. Det resonemang som utrikesministern för bygger naturligtvis på besked från svenska diplomater i Washington, som talat med amerikanska diplomater i State Department. Men det är inte säkert att man den vägen snabbast får fram exakta informationer om vad som verkligen sker. Men det är naturligtvis artigt mot USA:s regering att strikt hålla sig till vad deras diplomater säger. När jag för en månad sedan skrev den här interpellationen var jag inte medveten om den fulla innebörden av de beslut angående neutronvapen som fattades i Washington i mitten av oktober. Det är först sedan jag närmare granskat tillgängliga informationer som jag fått klart för mig att produktionsbeslutet i praktiken är fattat och att bara ett beslut i rakt motsatt riktning kan stoppa neutronvapnens förläggning till NATO:s främre linje i Europa. Den första varningen gavs redan den 23 juni i en artikel i New York Times av Richard Burt. Han refererar en talesman för Vita Huset som sagt att de moderniserade stridsspetsarna i Lancerobotarna och i artillerigranaterna skulle utformas så att de kunde förvandlas till neutronvapen ”på mycket kort tid”. Washington Post för den 19 oktober i år skriver: Faktum är att Vita Husets direktiv till energiministeriet att producera neutronvapenkomponenter är hemligstämplade, och därför vill inte regeringstjänstemän bekräfta om bara en del eller alla delarna i vapnet kommer att produceras. I Business Week kunde man den 6 november i år läsa bl.a. följande: I 127 realiteten var Carters tillkännagivande en signal att presidenten beordrar produktion av stridsspetsarna utan att synas — rent tekniskt — göra det. Vem som helst som vet hur man tillverkar kärnvapen förstår vad som händer, försäkrar en källa i Vita Huset. Business Week konstaterar att de i Europa som vill ha neutronvapnet är mycket nöjda med beslutet, vidare att neutronvapnets förespråkare i amerikanska kongressen tolkat Carters tillkännagivande som ett produktionsbeslut. Självständiga amerikanska journalister har i synnerhet på senare år visat sig vara mycket bättre skildrare av verkligheten i Washington än State Departments diplomater, som ofta arbetar som om fiktioner vore verklighet. Vi får inte glömma att det var tack var en serie artiklar i Washington Post i juni 1977 som vi över huvud taget fick en möjlighet att debattera neutronvapen innan de skickades ut på förbanden i Europa. Den politiska uppståndelse som de artiklarna ledde till förorsakade då en fördröjning av produktion och förbandsläggning med över ett år. De politiska reaktionerna under det senaste året i USA och Västeuropa lärde Pentagon hur frågan skulle handhas. Nu skall neutronvapen produceras i delar och föras ut till förbanden i NATO-försvaret i Europa utan någon större uppståndelse. Jag beklagar, men den svenska regeringen tycks i denna fråga vara ett offer för de realiteter som skapas av att Pentagon har närmare 1 500 personer anställda för att bedriva propaganda, en propaganda som kostar hela 24 miljoner dollar, dvs. över 100 milj.kr., per år. Tyvärr är väl utrikesministerns svar här i dag en liten framgång för den propagandaverksamheten.
Herr talman! Jag får först med tillfredsställelse notera att Sture Ericson är ense med mig om att de diskussioner som förs inom den svenska FN delegationen bör förbli interna diskussioner. Vad vi offentligt diskuterar är sådant som regeringen föreslår och uttalar i FN. Jag tar upp denna punkt, därför att Sture Ericson tidigare gick in på de interna diskussionerna. Saken hade inte blivit bättre om någon annan hade gått in på dessa diskussioner, men jag hoppas att vi för framtiden skall kunna hålla oss till den överenskommelse som gäller mellan partierna i denna fråga. Sture Ericson sade också att jag var benägen att tala om annat än neutronbomben. Nej, visst inte. Hela interpellationssvaret gäller neutronbomben. Jag vill gärna uttrycka min uppskattning över det stora arbete som Sture Ericson lägger ned på att följa debatten om sakfrågorna när det gäller neutronbomben. Det är värdefullt. Mitt påpekande gällde bara att denna diskussion och ingående granskning inte får undanskymma andra ting, framför allt inte sambandet mellan neutronvapenfrågan och kärnvapenkapprustningen i övrigt. Man måste se neutronvapenfrågan såsom en del av kärnvapenkapprustningen. Sture Ericson försökte göra gällande att jag skulle ha hävdat att det var mycket långt kvar till ett produktionsbeslut på amerikansk sida.

Jag tror därför att det inte är så stor skillnad mellan Sture Ericsons syn på var USA befinner sig och det synsätt som här kommer fram. Slutligen vill jag framhålla att jag tycker att den borgerliga regeringen nästan har gått längre i aktivitet än Sture Ericson nu föreslår. Vid CCD sessionen i somras lade man från svensk sida fram konkreta förslag och ställde frågor till supermakterna, framför allt till USA, om deras avsikter i neutronvapenfrågan. Vi avser självfallet att följa upp de frågorna. Jag hoppas och räknar med att vi då kommer att ha Sture Ericson med i detta arbete.

Herr talman! Utrikesministerns senaste inlägg var faktiskt ganska sensationellt. Han säger att man bör läsa svaret på det sättet att den svenska regeringen faktiskt är medveten om att de beslut som fattades i Washington i mitten av oktober i realiteten var beslut om produktion och förbandsläggning av neutronvapen. Någonting annat går inte att läsa ut av utrikesministerns senaste kommentar. Vad utrikesministern menar, när han säger att ”ytterligare produktionsbeslut på amerikansk sida är en förutsättning för att USA skall uppnå en verklig neutronvapenkapacitet” är tydligen bara detta, att det behövs en order från presidenten att man skall sammanfoga vissa moduler i denna stridsspets för att den skall vara funktionerande. Alla delar är tillverkade. Sammanfogningen återstår, och den kan enligt talesmän för Vita huset göras med mycket kort varsel ute på slagfältet. Att då hävda att man inte har ett produktionsbeslut och att man inte har en förbandsläggning är naturligtvis inte möjligt. Det intressanta med utrikesministerns sensaste inlägg är att han instämmer med mig i detta. Det är ingen skillnad, säger han, i våra resonemang på den punkten. Men då är det desto mer häpnadsväckande att den svenska regeringen — med det engagemang som den berömmer sig av i den här frågan — inte har reagerat, att den inte genast, så fort den kom till klarhet om detta, tagit upp frågan med de berörda regeringarna och på nytt starkt understrukit hur den ser på det hela. De antydningar som gjorts i tal i första kommittén osv. är någonting helt annat än om regeringen går direkt till USA:s regering och talar om att det här vill vi protestera mot. Att se så sangviniskt på beslutet i mitten av oktober, när man är medveten om vad som sker, är faktiskt en helt ny politik. Regeringen borde naturligtvis på högsta nivå i Washington, Bonn och andra västliga huvudstäder föra fram de invändningar som vi har från svensk sida. Sådana svenska framstötar skulle i dagens läge väcka internationell uppmärksamhet, i synnerhet om man ger en gedigen information till massmedia. Det skulle öka respekten för Sveriges nedrustningspolitik och utrikespolitik över huvud taget, och det skulle stärka opinionsbildningen och motståndet mot neutronbomben. Det motståndet är i dag viktigare än någonsin tidigare. Utrikesministern talar i sitt svar om att regeringen vid lämpliga tillfällen skall ta upp frågan med andra länder. Ja, skall vi inte stå inför ett etablerat faktum, så är det lämpliga tillfället nu. Ett lämpligare tillfälle kan man knappast hitta än efter det beslut som fattades i Washington i mitten av oktober.
Herr talman! Jag har ett starkt intryck av att Sture Ericson använder sig av förstoringsglaset. Nu är det inte bara så att han inte läst riktigt innantill, utan han hör inte riktigt vad jag säger heller. Jag citerade mitt interpellationssvar och sade att vi anser läget vara det att det krävs ytterligare produktionsbeslut på amerikansk sida, dvs. jag har inte sagt att produktionsbeslut har fattats på amerikansk sida. Sture Ericson gjorde sig till tolk för åsikten att ett sådant beslut skulle vara fattat, men det är inte vår uppfattning. Vad jag däremot sade och citerade mitt eget interpellationssvar var att det förmodligen skulle behöva förflyta mycket kort tid mellan ett beslut och det stadium då en verklig neutronvapenkapacitet skulle föreligga, att det var mera fråga om ett politiskt beslut än om teknisk förmåga. Att exakt veta vilka komponenter som kan behöva tillverkas utöver dem som redan finns i produktion är inte så lätt. Tillgängliga uppgifter tyder på att en del komponenter ännu inte tillverkas. Men jag tycker inte att det är någon sangvinisk uppfattning, vilket Sture Ericson påstår att vi har, när vi säger att en mycket kort tid kan förflyta mellan beslut och tillverkning. Jag vidhåller att Sture Ericson får använda sig av både lupp och högtalare för att försöka hitta några större skillnader mellan oss. Det enda som tycks återstå är att Sture Ericson hävdar att beslutet att tillverka vapnet har fattats, medan vi vidhåller vår tro att det politiska beslutet erfordras och att därefter mycket kort tid skulle behöva förflyta innan tillverkning var i gång.
Herr talman! Det är tydligen fråga om vad man menar med ordet produktionsbeslut. Utrikesministern menar att produktionsbeslut är beslutet att sammanfoga färdiga delar och därmed ha ett vapen klart. Jag menar att produktionsbeslutet tar man när man tillverkar dessa delar och skickar ut dem på förbanden. Sedan är det fråga vad man menar med mycket kort tid. Det tar naturligtvis en viss tid att fatta det politiska beslutet att skaffa sig det färdiga vapnet, men rent tekniskt kan det vara fråga om timmar innan man har vapnet. Har man tagit fram delarna, lagt ut dem på förbanden och kan få vapnet användbart på några timmar, vill jag påstå att då har man tagit produktionsbeslutet. Jag tycker att det är bra att få det fastlagt här, men jag vidhåller att när den svenska regeringen fick detta klart för sig under de senaste veckorna borde den ha reagerat mycket kraftfullt. Det har regeringen inte gjort, och det tycker jag kan läggas den till last.
Herr talman! Sture Ericson försöker få mig att säga att det bara är fråga om sammansättning, ungefär som när man sammansätter en bil. Men jag sade i min replik nyss att enligt de uppgifter som är tillgängliga för oss förefaller det som om några av komponenterna ännu inte är tillverkade. Det finns alltså en liten skillnad mellan vad vi har sagt här, men jag tycker inte att det är så meningsfullt att försöka förstora upp den skillnaden. Jag skulle gärna vilja sluta min replikväxling med Sture Ericson med att återgå till den diskussion som vi förde i början. Låt oss göra gemensam sak i fortsättningen för att motarbeta en tillkomst, ett framtagande och en utläggning på förband av ett vapen som neutronvapnet och andra kärnvapen, taktiska eller strategiska! Det ser jag som den större uppgiften, snarare än att betona de mindre nyansskillnader som Sture Ericson här klänger sig fast vid.
Herr talman! Direktiven för produktionen är naturligtvis hemligstämplade, och därför kan i varje fall inte jag med någon säkerhet uttala mig om detaljerna i den. Men bedömare i Washington som jag har citerat här är klara över att nu är produktionsbeslutet fattat, nu sker förbandsutläggningen. När man har moderniserat stridsspetsarna skickar man dem tillbaka till Europa och kan få fram vapnen på slagfältet med mycket kort varsel. På den punkten är vi överens. Vad jag tycker är litet grand av en sensation är alltså att den svenska regeringen har kommit till klarhet om detta utan att reagera starkare än vad den har gjort. Den har nämnt neutronvapnen — det är riktigt — några gånger de senaste veckorna, men den har inte reagerat på detta faktum att produktionsbeslutet i realiteten är fattat. Jag skall avsluta min replikväxling med att säga, att självfallet skall vi fortsätta att jobba för den gemensamma saken — det har gått bra hittills — men det hindrar ju inte att vi ordentligt vädrar de stora frågorna i en riksdagsdebatt. Jag har tidigare här i kammaren — det var första gången jag såg Hans Blix här som utrikesminister — sagt att jag tror att vi har fått en kompetent person att sköta vissa frågor på utrikesområdet, och just det här området kan nog Hans Blix bättre än de flesta. Därför hoppas jag verkligen att mina vädjanden i dag om att regeringen med kraft skall framföra den svenska åsikten om det produktionsbeslut som nu i realiteten är fattat skall vinna gehör. Det är kanske den sista chans vi har att påverka den här frågan.

Herr talman! C.-H. Hermansson och Åke Gustavsson har i interpellationer till mig ställt ett antal frågor om regeringsinitiativ rörande förhållandena i Chile. C.-H. Hermanssons frågor lyder: 1. Vilka initiativ avser regeringen att ta i Förenta nationerna för att isolera militärjuntan i Chile och för att befordra alla chilenares rätt att leva i sitt fädernesland? 2. Hur kommer regeringen att ställa sig till initiativ med samma målsättningar från andra delegationer och till förslag med samma syfte från FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna? 3. Vilka initiativ kommer regeringen att ta i övriga internationella organisationer och institutioner, där Sverige är medlem, för att förhindra stöd till militärjuntan i Chile? 4. Har regeringen observerat den starkt ökade importen till Sverige från Chile under 1978 och hur ser den på denna utveckling? Åke Gustavssons frågor lyder: 2. Vilket ställningstagande kommer regeringen att göra inför FN-debatten om den särskilda arbetsgruppens fortsatta arbete? 4. Vilka övriga åtgärder avser regeringen att vidta för att ytterligare internationellt isolera juntan i Chile? Jag skall besvara frågorna i ett sammanhang. Båda interpellanterna frågar hur Sverige kommer att ställa sig under Chilefrågans behandling i Förenta nationerna. Mitt svar är att vi liksom tidigare spelar en aktiv roll och verkar för att generalförsamlingen med brett stöd antar resolutioner som kräver att de mänskliga rättigheterna åter respekteras i Chile. Enligt vår uppfattning bör bl.a. följande krav riktas till Chile. Klarhet måste vinnas om de försvunnas öden. Den tortyr som alltjämt förekommer måste upphöra, och de som bär ansvaret för tortyren måste ställas inför rätta och dömas. De landsflyktiga chilenare som så önskar måste få rätt att återvända till sitt hemland, och övergrepp och trakasserier från myndigheternas sida mot enskilda och organisationer måste upphöra. Undantagstillståndet, som starkt inskränker de mänskliga rättigheterna i landet, kan inte försvaras. Domstolarnas självständighet bör respekteras i alla mål, och de bör ges bättre möjligheter att skydda den enskildes integritet. Det är av stor vikt att de fackliga frioch rättigheterna återupprättas och skyddas. Den humanitära hjälpverksamhet som bedrivs inom och utom Chile måste Nr 50 stödjas. I FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna har Sverige Fredagen den föreslagit att en fond bildas som skall ge juridiskt och finansiellt bistånd till 8 december 1978 förtryckets offer. Detta förslag ligger nu på generalförsamlingens bord. Vi hyser goda förhoppningar om att församlingen skall fatta beslut om upprättande av fonden. När fonden kommer till stånd avser regeringen bidra med 50 000 dollar. Beträffande FN:s särskilda arbetsgrupp för de mänskliga rättigheterna i Chile, som Åke Gustavsson berör i sin interpellation, vill jag säga följande. Regeringen ser mycket positivt på det arbete som gruppen hittills utfört. Den har under flera år och under svåra förhållanden tecknat en detaljerad och väldokumenterad bild av läget i Chile. I år har den för första gången fått möjlighet att på ort och ställe studera förhållandena i landet. Gruppen kunde då konstatera att läget i Chile i fråga om de mänskliga rättigheterna har förbättrats i jämförelse med åren närmast efter kuppen. Ett stort antal politiska fångar har frigivits, men många av dem har tvingats i landsflykt. Arresteringar är mindre vanliga, och inga nya försvinnanden har inrapporterats under år 1978. I pressen synes fler åsiktsriktningar än förut få komma till uttryck. Å andra sidan fastslår gruppen att kränkningar av mänskliga rättigheter, ofta av allvarlig art, alltjämt förekommer. Vad myndigheterna gjort för att klarlägga de försvunnas öden är långt ifrån tillräckligt. Arresteringar på politiska grunder och tortyr förekommer alltjämt. Gruppen konstaterar också att föreningsfriheten är starkt begränsad, att alla politiska partier är olagligförklarade och att arbetarna alltjämt är berövade väsentliga fackliga rättigheter. Mot denna bakgrund anser gruppen det angeläget att FN fortsätter att noggrant följa utvecklingen i Chile. Regeringen anser också att läget i Chile är sådant att FN måste ägna fortsatt uppmärksamhet åt utvecklingen där. Detta kan ske i olika former. FN:s arbetsgrupp har föreslagit att en särskild rapportör för Chile tillsätts. Regeringen ser som det väsentliga att världssamfundet upprätthåller sitt tryck på Chile att återupprätta respekten för de mänskliga rättigheterna. Den svenska regeringen anser att det är ett oeftergivligt krav att de chilenska myndigheterna lämnar de anhöriga klart besked om vad som hänt varoch en av de många chilenare som har försvunnit efter att ha gripits av den hemliga polisen och av olika militära säkerhetsorgan. Som jag redan antytt tycker vi att det är naturligt och riktigt att FN lägger särskild vikt vid denna fråga. Regeringen stöder därför förslag om att kommissionen för de mänskliga rättigheterna skall anordna ett särskilt undersökningsförfarande i syfte att klarlägga de försvunnas öden. Sverige har också vid flera tillfällen gjort klart för de chilenska myndigheterna med vilket allvar vi ser på problemen rörande de försvunna. Åke Gustavsson tar särskilt upp frågan om fackliga frioch rättigheter i Chile. De dekretlagar rörande fackliga förhållanden som juntan nyligen utfärdat finner den svenska regeringen upprörande. De strider mot grundläggande fackliga frioch rättigheter och syftar uppenbarligen till att kuva den vitala och självständiga fackföreningsrörelse som spelat en så viktig pådri 133 vande roll för Chiles utveckling under hela 1900-talet. Från svensk sida stöder vi aktivt kraven på respekt för fackliga frioch rättigheter både i Chile och i andra länder. Vi driver dessa krav i FN:s generalförsamling. Frågan är också aktuell i den internationella arbetsorganisationen, där vi bevakar uppföljningen av de beslut om Chile som fattats av arbetskonferensen och organisationens styrelse. Jag vill därutöver erinra om det initiativ som Sverige tagit i år i FN rörande fackliga fångars rättigheter. C.-H. Hermansson frågar bl.a. om importen från Chile. Värdet av vår import från Chile under årets första åtta månader var 82 milj.kr. jämfört med 39 milj.kr. under samma period i fjol. Det är alltså fråga om en ökning på en ytterligt låg nivå. Sammanfattningsvis vill jag framhålla att regeringen kommer att fullfölja den aktiva svenska Chilepolitiken. De mänskliga rättigheterna kränks i många länder och det finns många diktaturer i världen. Chile hade en lång tradition av demokrati och frihet. Därför är det som hänt i Chile särskilt tragiskt, och därför är vårt engagemang för Chiles folk särskilt starkt. Vi kommer i samarbete med andra länder att upprätthålla ett starkt internationellt opinionstryck mot juntan i Chile, vi fortsätter vår humanitära hjälpverksamhet i och utanför Chile till förmån för förtryckets offer, och vi kommer även framgent att ge fristad här i landet åt chilenare som tvingas lämna sitt hemland på grund av politisk förföljelse. Bakom denna politik står en bred svensk opinion med förankring i alla partier, som önskar se en snar återgång till rättssamhälle och demokrati i Chile.

Herr talman! Militärjuntan med general Pinochet i spetsen tog makten i Chile med sällsynt brutala metoder. Presidentpalatset bombades av militärflyg, president Allende själv mördades. Det blev inledningen till en period av rasande terror mot den chilenska arbetarrörelsen och alla demokrater. Vi minns alla bilderna av de inspärrade på Santiago de Chiles stadion, de barbariska avrättningarna, men också modet hos de torterade inför döden. Ännu sedan kompositören och sångaren Victor Jara fått sina händer avhuggna av bödlarna fortsatte han att sjunga frihetens sånger tillsammans med sina kamrater. Trots den inhemska reaktionens och den internationella imperialismens alla ränker — trots hetspropaganda, obstruktion i parlamentet, medvetna sabotage och ekonomisk bojkott — hade folkfrontsregeringen under Salvador Allende lyckats att genomföra viktiga förbättringar för Chiles arbetande folk. Mot folkfrontens växande inflytande hjälpte bara det nakna massiva militära våldet. Så tvingades den chilenska reaktionen att en gång för alla avslöja sig. Så avslöjade sig än en gång den amerikanska imperialismen. Kuppen i september 1973 var välorganiserad. Kupplanerna hade samordnats med USA. Amerikanska krigsfartyg låg redo utanför Chiles kust. Och veckorna före kuppen hade armén sökt spåra upp och beslagta vapen bland arbetarna. Så slog de till, kapitalets redskap under massmördarknekten Pinochet. Ingen kan bättre tolka de känslor miljontals människor i hela världen kände inför händelserna i Chile än Pablo Neruda gjorde i sin sista dikt, Satraperna Nixon, Frei och Pinochet: har historiens alla rovdjur huggit tänderna i våra fanor. Så mycket blod ni spillt, fetmande på era gods, hetsade av vargarna från New York, smärtans glupska maskiner badande i sina offers blod, prostituerade handlare med Amerikas säd och luft. Skoningslösa bödlar, en hop bestickliga tyranner som inga andra ideal känner än tortyr och svält Utvecklingen i Chile under de fem år som gått sedan kuppen har snarast blivit värre än människor fruktade. Tusentals mördade, tusentals rapporterade ”försvunna” av militärdiktaturen, en arbetslöshet under 1978 på genomsnittligt 20 96 enligt en rapport från den chilenska landsorganisationen CUT, sänkning av arbetslönernas köpkraft med mer än 50 96 mellan 1972 och 1977 enligt samma rapport.

I detta sammanhang sker nu mycket allvarliga saker.

Enligt andra uppgifter spårades i höstas ett särskilt koncentrationsläger för kvinnliga fångar i en trakt i Chile. Kort tid efter avslöjandet var samtliga fångar försvunna.

Den fortsätter: ”Gruppens visit skedde i juli 1978. Denna månad begränsade CNI de godtyckliga anhållandena på ett framträdande sätt och undvek illegala husundersökningar, som dittills hade varit vanliga. Men under augusti — sedan FN gruppen hade lämnat landet — var antalet godtyckliga fängslanden dubbelt så stort som under juli, och under september var det dubbelt så stort som under augusti.

Det är i detta sammanhang av växande repression som man också skall ställa in de brutala åtgärderna under oktober för att fullständigt krossa vad som återstod av fackliga organisationer och de nya åtgärder som vidtogs för att kontrollera studentorganisationerna. Samtidigt har militärjuntan intensifierat sin förföljelse mot den kampanj som bedrivs av familjerna till de försvunna politiska fångarna och skärpt sin politik mot dem som befinner sig i exil, och sålunda, enligt rapporten, ”avslutat den fars om allmän amnesti som dekreterades 1977 och vars avgörande syfte var att skydda DINA:s, dvs. säkerhetspolisens, agenter mot åtal”. Frihetskampen förs under mycket svåra förhållanden i Chile. Militärjuntan och Pinochet har mäktiga bakblåsare. Det bör erinras om att på samma sätt som kuppen inte hade lyckats utan stöd från imperialisterna, så skulle Pinochet heller inte kunna fortsätta sitt blodsregemente utan stöd från dollarimperialismen. Privata banker och internationella finansorganisationer pumpar in stora belopp i Chile och lägger samtidigt beslag på landets ekonomiska tillgångar. På fem år beräknas militärjuntan ha fått 15 miljarder kronor från regeringar, internationella låneinstitut och privata banker. En stor del av pengarna har använts för att köpa vapen och andra medel för att upprätthålla förtrycket. ”Men Chile är icke på knä, ej heller besegrat.” Trots svårigheterna växer motståndskampen i innehåll och omfattning. Denna kamp kräver ett svar från världen. Det är bra att utrikesministern i sitt interpellationssvar, för vilket jag tackar, betonar hur Nr 50 bred den svenska opinion är som önskar se en snar återgång till rättssamhälle och demokrati i Chile. En sådan utveckling förutsätter juntans fall. Det finns emellertid en tendens, som man måste varna för, att glömma vad som hänt och släta över vad som händer i Chile. Den svenska importen från Chile har sålunda mer än fördubblats under de åtta första månaderna i år jämfört med samma tid förra året. Det är sant att ökningen skett från en låg nivå, men den är symtomatisk, och det är fel att nonchalera denna tendens. Interamerikanska utvecklingsbanken, som den borgerliga samlingsregeringen förde in Sverige i, gav nyligen nya lån till Chile på 145 milj.kr. Från chilenskt håll fruktar man att den särskilda arbetsgruppen för Chile i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna skall upplösas. Detta skulle, anser man, vara en seger för Pinochet och minska möjligheterna att utöva påtryckningar på militärjuntan. De 2 500 försvunna politiska fångarna, de dagsfärska avslöjandena om morden på hundratals människor, förföljelserna mot de fackliga organisationerna — allt visar på en brutal militärdiktatur som icke mildrats. I dokumentet från Madrid påpekas med rätta: ”Kampen för ett återupprättande av demokratin, på ena sidan, och ekonomiskt stöd till diktaturen, på den andra, är oförenliga och motsatta.” Orden av solidaritet med Chiles folk måste åtföljas av handling, annars blir de tomma. Enligt min mening är det nödvändigt att Sveriges politik i förhållande till militärjuntan i Chile formas på följande sätt: 1. Att Sverige i alla internationella sammanhang verkar för en total bojkott av Chilejuntan enligt de rekommendationer som finns utarbetade i den chilenska landsorganisationen CUT:s solidaritetsplattform. 2. Att Sverige självt genomför en bojkott av Chilejuntan på alla plan. 3. Att Sverige i internationella sammanhang aktivt verkar för att inga krediter, lån eller några former av bistånd kommer Chilejuntan till godo. 4. Att svenska företags kapitalexport till Chile stoppas. 5. Att Sverige verkar för att den särskilda arbetsgruppen för Chile inom FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna fortsätter sitt arbete. Utrikesministerns svar, vars grundton av solidaritet med Chiles folk jag uppskattar, är icke helt klarläggande på alla punkter. Jag anser det därför av betydelse att utrikesministern svarar på följande konkreta frågor: 1. Kommer Sverige att aktivt verka för att den särskilda arbetsgruppen för Chile inom FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna bibehålls och fortsätter sitt arbete? 2. Vilken ställning har Sverige tagit i Interamerikanska utvecklingsbanken vid diskussioner och beslut om lånet på 145 milj.kr. till Chile? 3. Har regeringen i samband med dessa diskussioner och beslut dragit slutsatsen att Sverige bör lämna IDB? 4. Delar utrikesministern åsikten att inga former av krediter, lån eller bistånd bör ges som kommer Chilejuntan till godo?

Herr talman! Först ber jag att få tacka utrikesministern för svaren på mina frågor. I drygt fem år har det chilenska folket tvingats att leva under den terror och det förtryck, som Pinochet och hans militärjunta står för. Med multinationella företags och CIA:s stöd störtades den folkvalda Allenderegimen den 11 september 1973. Med avsky och ilska kan vi i dag se tillbaka på dryga fem år av fullständig respektlöshet för mänskliga rättigheter och demokratiska värden. Facit över dessa år är skrämmande: Hundratusentals människor arresterade. Tiotusentals människor mördade. Mer än tvåtusen ”försvunna fångar”. Detta är bara några exempel på det chilenska folkets lidanden. Kanske är det sant att en del av det öppna och lätt registrerbara förtrycket minskat. Det massiva trycket från världsopinionen och chilenarnas egen kamp har gjort att juntan tvingats att utåt sett putsa upp fasaden lite. Därför är det viktigt att trycket mot juntan skärps ytterligare. Sker inte detta finns stor risk för ökad åtstramning på olika områden. Men, herr talman, våldet har också en annan aspekt. Chilejuntans brott mot grundläggande mänskliga rättigheter har också ett klart samband med dess ekonomiska politik. Det är lätt att peka på det påtagliga och våldsamma förtrycket. Men det andra förtrycket är lika allvarligt, nämligen det ekonomiska förtrycket. Vi har fått uppleva att konservativa ekonomer, som ekonomipristagaren Milton Friedman, och internationella finansinstitut har lovordat Pinochetregimens ekonomiska prestationer. Bruttonationalprodukten har stigit och inflationen har pressats ned, det är sant. Men till vilket pris?

Denna situation har skapats genom att juntan strävar efter och också har nått en ökad export. Eller med andra ord: En sådan politik gör att man exporterar till priset av hunger för det chilenska folket, och man balanserar budgeten bättre och får applåder från konservativa ekonomer och från Interamerikanska utvecklingsbanken, där Sverige bl.a. genom folkpartiets medverkan är medlem. För några dagar sedan kunde man läsa i tidningarna att Interamerikanska utvecklingsbanken, IDB, beviljat nya lån till Chile. Denna gång handlade det om, såvitt jag är informerad, två lån på vardera 17 miljoner dollar. Regeringsföreträdare har tidigare, när de har angripits för det svenska medlemskapet, hänvisat till att de försöker förhindra stöd till diktaturer inom IDB. Det är riktigt att Sverige motsatte sig lånen, men det är också riktigt — och det är det avgörande — att den exekutivdirektör som representerar Sverige i IDB lagt ner sin röst vid omröstningen. Och vad som borde ge den svenska regeringen anledning till ytterligare eftertanke är att t.o.m. USA röstade emot lånet. När man vet att en stor del av de pengar som juntan lånar upp utomlands är en förutsättning för hela dess ekonomiska politik kan man inte annat än kraftigt protestera mot det svenska medlemskapet i IDB. Det borde varje svensk demokrat göra. Även en folkpartiregering borde inse detta. Det rimmar illa när man talar väl om stöd till det chilenska folket och samtidigt med svenskt statligt kapital bidrar till att förtrycket fortsätter. Jag menar att efter den senaste omröstningen i IDB om lån till Chile borde även regeringens argument för ett fortsatt medlemskap ha fallit. Därför frågar jag utrikesministern om inte Sverige omedelbart bör lämna IDB. Under senare tid har framför allt trycket mot de fackliga organisationerna skärpts. Ett dokument av den 6 september, utarbetat av de fackliga organisationerna, har tillställts Pinochet. Svaret från regimen lät inte vänta på sig. Svaret blev att tre nya dekret utfärdades. De innebär extraordinära befogenheter för inrikesministeriet att avlägsna vilken facklig funktionär som helst, oavsett befattning. Detta är innehållet i lagdekret 2345. De innebär upplösandet av sju fackförbund liksom deras lokalavdelningar, eftersom de nu ansågs olagliga. 500 fackliga organisationer upplöstes och deras tillgångar överfördes till den chilenska staten. Omkring 300 000 chilenska arbetare blir på så sätt utan rätt till facklig representation. Detta är innehållet i och följden av dekret 2346. De innebär upp till tre års fängelse för person som representerar arbetarna, eftersom detta anses som ett hot mot den allmänna ordningen och statens säkerhet. Detta är innehållet i dekret 2347.

Detta är dock inget som förvånar oss. Vi har under fem år lärt oss att förstå att det är en sak vad regeringen säger och en helt annan vad den gör. Jag skulle kunna forsätta att citera andra uttalanden från fackliga ledare. Bilden blir densamma. Arbetarna ställs utan facklig representation, och att vara facklig ledare i dagens Chile anses som en kriminell handling som ger hårda straff. Mot denna bakgrund kvarstår min fråga till utrikesministern om vad regeringen konkret tänker göra för att stödja de fackliga organisationernas kamp för sina självklara rättigheter. Jag menar alltså att situationen i Chile i dag är sådan att det krävs extraordinära åtgärder. I fallet Sydafrika har vi ansett det rimligt — med hänsyn till vår biståndspolitik och utrikespolitik i övrigt att ge direkt stöd till stora delar av den motståndskamp som pågår där. Överväger regeringen att införa ett motsvarande stöd till chilenska fackliga organisationer? Så till frågan om ett bibehållande av FN:s särskilda arbetsgrupp för mänskliga rättigheter i Chile. Tyvärr har utrikesministern hittills inte lämnat något svar på den punkten. I stället säger han att formerna här inte är så viktiga utan att man kan tänka sig en rapportör. Bakgrunden till förslaget om en särskild rapportör om vad som händer i Chile är bl.a. att man härigenom som en kompromiss skulle kunna bibehålla samma grupp av länder som tog initiativet till den förra resolutionen om Chile i FN. De förutsättningarna existerar inte längre i dag. Och i det läget finns det ingen anledning för Sverige att ge sig in på några slags kompromisser för att blidka exempelvis USA. Det finns alltså inga sakliga skäl för att frångå kravet på ett bibehållande av arbetsgruppen. Därför måste Sverige inför resolutionsarbetet trycka på att denna arbetsgrupp får fortsätta sin verksamhet. Ingen kan uppfatta det som annat än en nedtrappning om Sverige driver linjen att vi nöjer oss med en rapportör. Här menar jag att det finns en väg att nå ett tryck på Chile för att, som utrikesministern säger, återupprätta respekten för de mänskliga rättigheterna. Mot denna bakgrund och mot bakgrund av att man i FN:s generalförsamling redan i dag sannolikt kommer att behandla Chilefrågan vill jag fråga utrikesministern vilket sakligt innehåll Sverige har i resolutionen om Chile. I sitt svar säger utrikesministern vidare om de försvunna fångarna att det är särskilt viktigt att klargöra deras öden. Och det är väl det minsta som man kan begära. I en framställan från kardinalämbetet för den chilenska katolska kyrkan till Chiles högsta domstol avkrävdes så sent som den 5 november regimen besked. I den skrivelse som inlämnades tar man upp 651 fall där bevisningen är särskilt klar. Man anger också de personer inom säkerhetspolisen, polisen, militären och fängelsemyndigheterna som bevisligen haft något att göra med den fängslades eller försvunnes arrestering eller haft ansvar för dennes vistelse i fängelse, koncentratrationsläger eller tortyrcentral. Det är mycket viktigt, och unikt, att katolska kyrkan i Chile gör detta ställningstagande. Nu är det av oerhört stor vikt att den svenska regeringen intensifierar sitt arbete just på denna punkt, eftersom också detta är ett tecken på att trycket inifrån Chile gentemot juntan skärpts. Så sent som i dag kunde vi läsa hur Fria fackföreningsinternationalen ORIT:s latinamerikanska regionala organisation uppmanar till en allmän medlemsbojkott från mitten av januari. Sveriges initiativ till en fond för juridiskt och finansiellt bistånd till juntans offer är värdefullt. Jag vill bara understryka det angelägna i att fonden får en bred internationell anslutning och att Sverige för sin del skall vara berett att ge betydligt mer än de 50 000 dollar, som utrikesministern nämner. Just nu koncentreras det internationella arbetet för det chilenska folket i Nr 50 stor utsträckning till FN:s generalförsamling. I det arbetet måste Sverige målmedvetet arbeta i linje med en total solidaritet för det chilenska folket. Det är speciellt viktigt nu när juntan försöker visa upp en mer putsad fasad mot omvärlden, i förhoppningen att en del länder skall ta detta som en förevändning för en mjukare attityd till juntan. Detta måste Sverige på allt sätt motarbeta och i stället intensifiera sitt politiska och ekonomiska stöd till de demokratiska krafterna inkl. de fackliga organisationerna i Chile.

Herr talman! Carl-Henrik Hermansson och Åke Gustavsson riktade några frågor till mig i sina kommentarer till interpellationssvaret. En av dem gällde huruvida FN:s särskilda arbetsgrupp skulle behållas eller om man stödde tanken på att en rapportör skulle tillsättas av FN:s kommission för mänskliga rättigheter för att fortsätta arbetet. Vi har från svensk sida gått på den linje som majoriteten i arbetsgruppen följde, vilket innebär att vi stöder tanken på att en särskild rapportör fullföljer arbetet. Jag har svårt att följa tankegången att detta skulle innebära någon sorts nedtrappning av den förtjänstfulla rapportering som har skett genom arbetsgruppen. Vi har helt enkelt varit inriktade på att lägga fram ett förslag som har största möjliga utsikt att vinna brett stöd i generalförsamlingen. Vi har också föreslagit att FN:s kommission för mänskliga rättigheter skall utforma mandatet för den särskilda rapportören på grundval av det mandat som tidigare gällde för arbetsgruppen. Både Carl-Henrik Hermansson och Åke Gustavsson har frågat mig om lån till Chile av IDB och vilka de svenska positionerna har varit. Åke Gustavsson refererade att Sverige har ställt sig negativt till sådana lån, vilket är självklart. Han påpekade att USA hade röstat emot lån medan den exekutivdirektör som representerar Sverige hade lagt ned sin röst. Det kräver kanske en teknisk förklaring varför det förhåller sig på detta sätt. USA är en tillräckligt stor bidragsgivare i IDB för att ha en egen exekutivdirektör och därmed också kunna rösta ensamt utan att behöva väga ihop sin position med andra länders. Vårt bidrag till IDB är så pass litet att vi tillsammans med en rad andra stater representeras av en gemensam exekutivdirektör. När de andra staterna inte är villiga att inta en lika negativ hållning som vi, kommer rösten att läggas för den hållning som den övervägande delen av gruppen intar. Vi har därvid möjlighet, och begagnar oss också av den, att inför besluten deklarera genom vår exekutivdirektör att Sverige går emot exempelvis tanken på ett lån till Chile. Så har också skett. Man kan därför säga att vi tekniskt sett från svensk sida har röstat emot de lån det varit fråga om. Vi har f. ö. sedan Sverige kom med i IDB röstat emot alla lån som varit till förmån för Chile. Jag kanske också skall tillägga att de lån det här gäller inte är lån på särskilt förmånliga villkor. Det är hela tiden fråga om lån på kommersiella villkor. Det uppstår ibland missuppfattningar; man tror att det är fråga om någon sorts ren biståndsverksamhet liknande den inom IDA, som ingår i Världsbanksgrup 141 pen. En fond för sådana mycket förmånliga lån finns visserligen också i IDB, men Chile kommer inte i fråga för dem. Jag blev tillfrågad om huruvida Sverige avser att lämna IDB. Svar på den frågan har lämnats tidigare. Det ligger inom handelsministerns fögderi att redogöra för regeringens uppfattning om detta, och svaret har hittills varit att vi f. n. inte har avsikten att lämna IDB. Beslutet om att ansluta sig till IDB innefattade ett krav på att man skulle se över deltagandet efter någon tid och därefter på nytt ta ställning till frågan. Jag tror inte det är rimligt att efter ett halvt års deltagande återigen ta upp frågan om huruvida vi skall vara med i eller lämna den interamerikanska utvecklingsbanken. Internationella organisationer i andra länder är inte vana vid att Sverige ena dagen går in i en organisation och den andra dagen utträder ur den, utan man förväntar sig ett större mått av stabilitet i svenskt uppträdande. Jag tycker att Åke Gustavsson lämpligen kunde fråga sina partisympatisörer och vänner i länder som Dominikanska republiken, Costa Rica och Venezuela, huruvida de skulle önska se att Sverige lämnar IDB. Jag har hittills inte stött på särskilt många representanter för latinamerikanska stater som intagit den hållningen, utan tvärtom har vi från latinamerikanskt håll — jag talar här om länder med demokratiska system och om representanter för demokratiska partier — ofta fått höra att man önskar att Sverige skall stå kvar som medlem. Svaret på frågan är alltså att något regeringsbeslut om att lämna IDB inte föreligger. Den frågan får så småningom övervägas i ljuset av våra erfarenheter av medlemskapet. Carl-Henrik Hermansson frågade om vi är beredda att sätta stopp för olika former av lån, bistånd och krediter. Till detta vill jag svara att det är fullständigt självklart att något bistånd inte utgår till Chile. Också vad gäller kommersiella förbindelser är positionerna väl kända. Såväl förutvarande socialdemokratiska utrikesministrar som utrikesminister Karin Söder har på den frågan svarat att vi inte är beredda att gå in med ensidiga ekonomiska sanktioner och att Sveriges konsekventa hållning därvidlag är att man skall ha en stabil uppslutning från FN och helst säkerhetsrådet. Endast en sådan uppslutning bakom sanktioner kan ge garantier för att de skall få verkan. Utsikter till något sådant beslut av säkerhetsrådet är inte för handen. Åke Gustavsson frågade mig också vad regeringen konkret gör beträffande stöd till den fackliga verksamheten i Chile. Jag redovisade i mitt svar de övergrepp mot den fackliga verksamheten som har förekommit, och jag har här samma synsätt som Åke Gustavsson företräder. Enligt min mening bedrivs regeringens arbete till förmån för de fackliga frioch rättigheterna i Chile bäst i FN och dess fackorgan ILO. Som jag framhöll i svaret ville vi se en stark skrivning om de fackliga frioch rättigheterna i årets Chileresolution i FN, och det har vi också fått. Med anledning av de senaste chilenska regeringsdekreten på det fackliga området undersöker regeringen f. n. förutsättningarna för ett svenskt initiativ i ILO i syfte att ytterligare öka det internationella trycket på juntan, så att den respekterar grundläggande fackliga frioch rättigheter. De chilenska arbetarna har inte bara fått betala en oproportionerligt stor Nr 50 andel av det sociala priset för juntans ekonomiska politik i form av en ökning av arbetslösheten och en sänkning av lönerna. De har också berövats en stor del av de landvinningar som de uppnått under många års facklig kamp. Allt detta är medvetna effekter av den politik som bedrivits av Pinochets militärjunta, vilken ju i sin första programförklaring på själva kuppdagen den 11 september 1973 förklarade att arbetarrörelsens landvinningar i allt väsentligt skulle bevaras. Vad beträffar svenskt ekonomiskt stöd till de chilenska fackliga organisationerna ger ju svensk fackföreningsrörelse redan bistånd till sina chilenska kamrater. En del av dessa medel kommer från SIDA, som enligt ett ramavtal med LO och TCO i år ställer 10 milj.kr. till organisationernas förfogande för facklig utbildning i u-länder. Både pengar och kanaler för offentligt svenskt stöd finns alltså, och jag tror knappast att några goda projekt på detta område går i stöpet på grund av finansieringssvårigheter. Åke Gustavsson frågade mig om det sakliga innehållet i årets FN resolution. Det är en lång resolution, och jag är ledsen att texten ännu inte är tillgänglig. Själv fick jag den i går på telex från New York. De flesta av de frågor som jag har diskuterat här i dag finns täckta i det här resolutionsutkastet. Där, i den andra operativa paragrafen, behandlas exempelvis frågan om de försvunna som Åke Gustavsson tog upp. Generalförsamlingen föreslås uttrycka sin speciella oro och avsky för de chilenska myndigheternas vägran att acceptera ansvaret för det stora antal personer som har rapporterats försvunna. Carl-Henrik Hermansson sade att det var glädjande att det finns ett brett svenskt stöd för opinionstrycket mot Chile. Sverige försöker också åstadkomma att brett internationellt stöd i Förenta nationerna. Tillsammans med en rad andra stater försökte Sverige att lägga fram en gemensam text, men det visade sig vara omöjligt. I det läget har Sverige ensamt gått fram med ett utkast som nu ligger på generalförsamlingens bord, och vi hoppas att det skall visa sig vara en framkomlig väg när det gäller att få ett så brett stöd som möjligt. Vi är knappast betjänta av att få genom en resolution som har ett begränsat stöd i generalförsamlingen.

Herr talman! Det är självfallet bra att Förenta nationerna antar resolutioner, vari Chilejuntans brott fördöms. Det är inte bara bra, det är nödvändigt. Det är också bra om Sverige därvid spelar en aktiv roll. Men det är också nödvändigt att det inte bara stannar vid ord, utan att orden åtföljs av handlingar. Och handlingarna får inte strida mot orden och inte mot varandra. Både i ord och handling måste linjen vara solidaritet med Chiles folk i kampen mot den reaktionära och brottsliga juntan. Jag vill än en gång citera ur manifestet från Madrid: ”Kampen för återupprättande av demokratin, på ena sidan, och ekonomiskt stöd till diktaturen, på den andra, är oförenliga och motsatta.” Sveriges ökade import från Chile under 1978 är stöd till juntan och 143 Svenska företags investeringar i Chile är ett stöd till juntan och Pinochet. Interamerikanska utvecklingsbankens nya lån på 145 milj.kr. till Chile är ett stöd till juntan och Pinochet. Sveriges medlemskap i Interamerikanska utvecklingsbanken är därför ett stöd till juntan och Pinochet. Min ståndpunkt är att Sveriges praktiska politik måste anpassas till orden om solidaritet. Det kräver att man stoppar handeln med Chile, att man stoppar investeringar i svenskägda företag i Chile och att Sverige lämnar Interamerikanska utvecklingsbanken. Den avgörande frågan är naturligtvis om regeringen är villig att vidta de nödvändiga åtgärderna för att genomföra en sådan politik. Tyvärr måste vi tolka vad utrikesministern hittills sagt här i debatten som ett nej till dessa krav. Det innebär att det också i Chilefrågan precis som i en rad andra frågor finns en klyfta mellan ord och handling. Fackliga organisationer har dragit de rätta slutsatserna av den uttalade solidariteten med Chiles folk. Jag tycker att det i riksdagens protokoll bör skrivas in ett varmt erkännande till Svenska hamnarbetarförbundet, som genomfört blockader under flera perioder mot båtar och gods från Chilejuntan. Hela den svenska fackföreningsrörelsen borde sluta upp kring denna bojkottlinje. Jag vill så kommentera utrikesministerns svar när det gällde de frågor i konkreta ämnen som jag riktade till honom. Den första gällde arbetsgruppen för Chile inom kommissionen för mänskliga rättigheter i FN. Från de demokratiska organisationerna i Chile har den meningen uttryckts att ett avskaffande av denna speciella arbetsgrupp skulle vara en seger för Pinochet och att det skulle försvåra möjligheterna att hålla den press på regimen i Chile som även utrikesministern anser önskvärd. Man uttalar sig mycket positivt om arbetsgruppens arbete och menar att den har varit nyttig. Jag tror inte att en ensam rapportör, även om han skulle få ett uppdrag liknande det som arbetsgruppen har fått, kan utöva samma press på juntan som arbetsgruppen har kunnat göra under de gångna fyra åren. Utrikesministern säger att det inte är någon nedtrappning att ersätta arbetsgruppen med en rapportör och att arbetsgruppen själv hade föreslagit en sådan åtgärd. Men om arbetsgruppen av någon orsak är trött på sitt uppdrag, borde väl den möjligheten ha funnits att ersätta den med en ny arbetsgrupp, som hade en riktig inställning till det uppdrag som den får från kommissionen och FN. Jag beklagar alltså att Sverige har fört fram den linje som vi tydligen har hävdat i resolutionsförslaget, och jag menar att det är risk för att detta faktiskt innebär en nedtrappning av den internationella opinionens möjligheter att påverka militärjuntan. När det så gällde frågan om IDB-lånet har utrikesministern redogjort för gången i beslutsprocessen. Jag tycker att den enda konsekventa slutsats man kan dra härav är att Sverige bör lämna IDB. Det var med en mycket knapp majoritet som Sverige bestämde sig för anslutning till IDB, och jag tycker att de som tvekade redan då och övertalades att rösta för ett medlemskap nu Nr 50 borde dra de riktiga slutsatserna av vad som hänt under det gångna halvåret. Jag noterar med tillfredsställelse att utrikesministern säger att han icke kan tänka sig någon som helst form av bistånd till juntan. När det gäller frågan om den föreslagna fonden — ett initiativ som också jag uppskattar — vill jag bara anföra den synpunkten att 50 000 dollar förefaller att vara en liten summa. Låt mig också, herr talman, anföra den kritiska synpunkten att i samband med att vi nu har en debatt om Chile i kammaren — och det är tyvärr inte så ofta vi har sådana debatter — borde texten till den föreslagna FN-resolutionen ha funnits tillgänglig för debattörerna. Jag vet inte om det är gudarnas nyck som har gjort att debatten kommer samtidigt med att resolutionen läggs fram eller om det är välplanerat av utrikesministern, men hur som helst borde denna resolution ha funnits tillgänglig som stoff för vår debatt.

Herr talman! Utrikesministern säger att man har följt linjen att nöja sig med en rapportör i stället för att låta en kommission fortsätta med sitt arbete. Jag har svårt att se någon saklig grund för att på det sättet trappa ned verksamheten — för det är vad det är fråga om. Utrikesministern har helt klart för sig — eller borde i varje fall ha det, och jag utgår ifrån att han har det — att hela resonemanget om att inrätta en rapportörsfunktion har sin bakgrund i ett tidigare kompromissresonemang på denna punkt för att bibehålla enigheten, som jag nämnde i mitt första anförande. När den punkten har fallit och man inte längre kan uppnå en kompromiss, finns det ingen anledning för Sverige att släppa sitt krav på att en kommission skall vara kvar, där flera nationer är representerade med goda kunskaper och som kan bedriva ett gott arbete. En ensam människa kan, oavsett hur duktig han än är, inte göra det arbete som en grupp med brett underlag kan göra på denna punkt. Om den svenska FN-delegationen har fått instruktioner från utrikesdepartementet att i det här avseendet nöja sig med en rapportör kan jag inte annat än beklaga folkpartiregeringens agerande. Beträffande lånet till Chile så är det ett faktum att Sverige genom sitt medlemskap i utvecklingsbanken bidrar till att stödja juntan. Det är svenskt kapital som kastas in i knektarnas munnar i Chile. Det är ett medlemskap som den borgerliga regeringen har genomdrivit. Min förhoppning var att sammanhanget skulle ha gått upp för regeringen vid denna tidpunkt, när vi nu för första gången har en debatt i kammaren efter det att beslutet fattats. Tidigare bedrev man vänta-och-se-politiken. Nu har man väntat och nu har man kunnat konstatera att den exekutivdirektör som skall företräda Sverige lägger ned sin röst. USA röstar emot, men lånet beviljas. Oavsett hur Sverige försöker göra går det svenska pengar till Chile. Det är viktigt att komma ihåg. Därutöver röstade bl.a. Venezuela emot lånet. Där finns ett oss närstående parti i regeringsställning. 145 Sedan försöker utrikesministern utveckla vad regeringen vill göra konkret för de fackliga organisationerna och säger att det framför allt kan göras i internationella sammanhang, i ILO och andra organisationer. Utrikesministern säger också att han knappast tror att några goda projekt för de fackliga organisationerna i Chile skall gå i stöpet på grund av kapitalbrist. Därför är min direkta fråga: Innebär detta en garanti från utrikesministern om ytterligare åtgärd? För brist på projekt torde knappast föreligga när det gäller stöd i det här fallet. Jag menar alltså att det nu är viktigt att regeringen prövar möjligheten att ge motsvarande stöd på det sätt som man kan göra när det gäller Sydafrika. Det finns många paralleller i situationen, och där har Sverige i många avseenden på ett föredömligt sätt agerat, inte minst på initiativ av den socialdemokratiska regeringen. Jag tycker att det finns starka skäl att också föra motsvarande politik i det här avseendet gentemot de chilenska fackliga organisationerna. Jag är väl medveten om att såväl Landsorganisationen i Sverige som Tjänstemännens centralorganisation har mycket gott samarbete och mycket täta kontakter med sina chilenska kamrater. Detta har de visat i samband med konferenser, de har visat det vid skriftväxling och de har visat det genom ekonomiskt och moraliskt stöd. Men jag är också övertygad om att även de svenska fackliga organisationerna skulle med största tillfredsställelse hälsa en aktivering från regeringens sida på den här punkten just därför att de fackliga organisationerna i Sverige känner en djup solidaritet med sina kamrater i Chile.

Herr talman! Jag tycker det är litet trist att vi i denna debatt, i vilken det finns ett mycket stort mått av gemensamma ståndpunkter mot juntan i Chile, skall förlora oss i en diskussion om någonting som verkligen bara är en detalj. Jag tänker då på frågan, huruvida FN:s undersökningsförfarande beträffande den mänskliga rättighetssituationen i Chile bäst sker genom förlängning av ett mandat för en arbetsgrupp eller genom tillsättning av en rapportör, möjligen den nuvarande ordföranden i arbetsgruppen. Detta är i mitt tycke bara en mycket obetydlig fråga i sammanhanget. Det som har varit vägledande för FN-delegationen och för regeringen har varit att försöka få ett så brett stöd som möjligt för den resolution som nu ligger framför församlingen. Bakgrunden var att majoriteten i den arbetsgrupp som fanns ställde sig bakom den här lösningen. Vi har, tror jag att jag kan säga, hundratals exempel — både från FN och från Nationernas förbunds tid — på att rapportörer som har utsetts för speciella ändamål har kunnat lägga fram mycket värdefulla, ingående och tunga rapporter. Jag kan inte se att denna fråga är så principiellt viktig att vi bör förirra oss i den när vi för en diskussion som gäller betydligt större frågor. Jag kan också nämna att den position som vi har föreslagit är en position som vi har haft diskussioner med chilenska exilgrupper om i New York och som också föreföll att vara acceptabel för dem. En annan punkt är att Carl-Henrik Hermansson med tillfredsställelse noterade att vi inte längre ger något bistånd till Chile. Jag kan säga till Carl Henrik Hermansson: Det skulle bara fattas annat! Sverige avbröt den biståndsverksamhet som vi hade med Chile under Allendeperioden, och självfallet kan det inte nu bli fråga om något bistånd; tvärtom stöder vi ju de chilenare som flyr därifrån — det finns massor av chilenare i Argentina och på andra håll i Latinamerika — med medel ur det svenska katastrofanslaget på biståndssidan. Vi för dessutom en aktiv politik som syftar till att ganska stora skaror av politiskt förföljda chilenare är välkomna till Sverige. — Jag hade f. ö. tillfälle att svara på en fråga om detta häromdagen. Huruvida 50 000 dollar är ett för stort eller ett för litet belopp, som det påstods här, får vi väl se. Vi är ju inte ensamma om att bygga upp fonden, och vi har ju i varje fall sett indikationer som tyder på att några andra stater eller åtminstone någon annan stat skulle vara beredd att satsa motsvarande belopp. Det behöver inte heller vara en företeelse bara för detta år. Vi kan också räkna med att många andra stater vill bidra till det ändamålet. Carl-Henrik Hermansson var ledsen över att texten i den resolution som vi lägger fram i generalförsamlingen inte är tillgänglig här. Han frågade sig om det var en gudarnas nyck. Jag blev litet förvånad över frågans formulering — jag trodde inte att han hade någon tilltro till gudarnas nycker eller kunde föreställa sig att de kunde spela någon roll i sammanhanget — men jag kan försäkra att det inte ens var på grund av slumpens spel eller något medvetet agerande från regeringens sida, utan att det snarare berodde på att förhandlingarna i New York om en gemensam resolutionstext hade dragit ut på tiden. När det till slut visade sig inte vara möjligt att få till stånd någon gemensam text, bestämde vi oss på svensk sida för att lägga fram vår text, som vi självfallet gärna skulle ha försett riksdagens ledamöter med så fort vi någonsin kunde få fram den. Den kanske viktigaste frågan var den där Carl-Henrik Hermansson menade att det fanns en diskrepans mellan våra ord och vår handling. Han är nöjd med det opinionstryck vi alla försöker skapa, men menar att det står i kontrast mot att vi inte försöker hindra handel eller åstadkomma ekonomiska sanktioner, om jag förstår honom rätt. Det finns, enligt honom, ingen konsekvens på den linjen. Det är ändock en konsekvent svensk linje att vi inte vill genomföra några ensidiga ekonomiska sanktioner. Jag tror att det bästa argumentet för den linje vi följt under många år är att om man ger sig in på ensidigt agerande härvidlag så blir det ineffektivt. Det blir inte en demonstration av styrka och tryck mot den som utsätts för det utan snarare en demonstration av att man inte har tillräcklig kraft att sätta emot för att åstadkomma någonting. Det är i sådana lägen, tror jag, bättre att hålla sig till det opinionstryck man kan skapa och som på sikt i varje fall en del diktaturer här i världen ibland tar intryck av. Åke Gustavsson kom tillbaka till frågan om IDB och säger att vi genom vårt medlemskap i IDB kastar svenskt kapital i käftarna på juntan. Jag påpekade att det dock är fråga om lån på rent kommersiella villkor, och även i det fallet går vi alltså emot det. Men jag skulle vilja fråga Åke Gustavsson om han inte också borde samtala med sina partivänner i Dominikanska republiken och Venezuela och fråga hur de ser på saken. Om vi skall ha möjlighet att slussa lån till länder som Costa Rica och Venezuela genom Interamerikanska utvecklingsbanken så är det också oundgängligt att en del av dessa medel går till andra stater. Jag tror våra socialdemokratiska kolleger skulle må väl av att tala med sina kolleger i Sydamerika. Från deras sida möter vi aldrig uppmaningar att vi skall lämna IDB. Det är här hemma vi hör dessa förslag. I sinom tid, när vi har tillräcklig erfarenhet av verksamheten, skall vi se över medlemskapet, och då får vi ta ställning.

Herr talman! Uttrycket gudarnas nyck var väl ingen bekännelse om min ideologi utan mera ett fint sätt att fråga hur det verkligen förhöll sig med den här saken. Jag vill uttrycka förhoppningen att resolutionsförslaget kommer att publiceras med det snaraste. I allmänhet är det mycket svårt att i svensk press och svenska massmedier över huvud taget få tillräcklig information om vad som händer i FN, även om vad som görs från svensk sida. Speciellt när det gäller Chile finns det faktiskt en tendens under det senaste året att icke publicera viktigt material, en tendens att släta över utvecklingen. Jag kan som exempel nämna den stora internationella Chilekonferensen i Madrid. Där fanns representanter från över hundra nationer på alla fem kontinenterna. Från många parlament kom delegationer och företrädare som representerade samtliga partier, även de borgerliga. Men jag är helt övertygad om att den vanlige svenske läsaren av tidningspress och den vanlige svenske TV-tittaren är helt okunnig om att denna konferens över huvud taget har ägt rum. Det har inte skett någon som helst bevakning, trots att det på konferensen lades fram utomordentligt viktigt nytt material om läget i Chile. Det är den tendensen som jag gärna vill komma åt och som jag tycker är mycket beklaglig. Det är också den tendensen, tror jag, som har gjort att man från de chilenska exilorganisationernas sida har sett med fruktan på det som utrikesministern ville betrakta som en detalj, nämligen att arbetsgruppen inom kommissionen för de mänskliga rättigheterna skulle avvecklas. Det är deras fruktan som vi har velat uttrycka här i debatten. Från chilenska flyktingars sida fruktar man nämligen en nedtrappning av verksamheten i FN. Sverige ger inget bistånd till Chilejuntan, säger utrikesministern. Nej, självklart inte — skulle bara fattas, vill också jag säga. Men min fråga gällde inte detta som vi alla känner till, utan frågan gällde vad som kan hända i framtiden. Och jag vill notera utrikesministerns klara deklaration på den punkten. Så till det som utrikesministern helt riktigt betecknade som den viktiga frågan, nämligen hur vi skall få motsvarighet mellan ord och handling. Jag medger att detta ibland är ett svårt problem. Vi bör emellertid diskutera det mera, därför att vi kan inte komma ifrån det faktum att ökningen av den svenska importen från Chile faktiskt är ett stöd till juntan. Svenska företags verksamhet i Chile och de eventuella nyinvesteringar som görs i dessa företag är också ett stöd till juntan. Beslutet i IDB är också ett stöd till Chilejuntan. Detta finns alltså på ena sidan såsom handlingar som ingen kan bestrida. Ingen kan heller bestrida deras effekter. Men dessa handlingar står ju i direkt motsättning till den solidaritetslinje som vi vill utveckla och som utrikesministern också har talat om i sitt interpellationssvar. Nu säger utrikesministern att det är en konsekvent svensk linje att aldrig driva bojkotter ensamt. Jag vill peka på att i varje fall när det gäller Sydafrika är vi nu i färd med att gå ifrån denna konsekventa svenska linje, som utrikesministern vill beteckna den, genom de diskussioner som förs om begränsning av svenska företags investeringar i Sydafrika. Det hälsar jag med tillfredsställelse. Jag tycker att det är en riktig linje. Jag tror att vi också måste börja diskutera frågan om bojkottåtgärder, om åtgärder för att isolera militärjuntan i Chile, även om de till en början skulle få företas av Sverige ensamt. F. ö. bör vi, om man skall fullfölja regeringens linje som utrikesministern har uttryckt här, från svensk sida i FN mycket starkt driva just kravet på bojkattåtgärder för en isolering av juntan. Det är möjligt att man inte omedelbart lyckas få en majoritet för denna linje, men det måste ju vara det enda riktiga och konsekventa att i varje fall driva linjen och försöka att så småningom samla den majoritet som kan göra en bojkott helt effektiv. Det finns ingenting som säger att inte vattendroppen någon gång måste börja att urholka stenen. Vi skall inte bara vänta på hällregnet, herr utrikesminister.

Herr talman! Även om man märker att man trots allt har en del utgångspunkter gemensamma med utrikesministern blir man litet förvånad, då utrikesministern säger att vi förlorar oss i en diskussion om en detalj, när vi diskuterar kommission eller rapportör. Den som något har sysslat med den här frågan vet att den blivit litet av en symbolfråga också för chilenarna. Man måste kanske känna till bakgrunden till de utgångspunkter som chilenarna själva har, och den tror jag inte att svenska UD är helt främmande för. Det var nämligen så att USA gav ett löfte till Pinochetregimen. President Carter lovade att bara man släppte in undersökningskommissionen i Chile skulle USA se till att kommissionen därefter lade ned sitt arbete. Det är alltså ett klart intresse från militärjuntan i Chile att få bort den. Det finns också en oro hos de chilenska organisationerna och chilenare i exil att så sker. Därför, sade man, bör kommissionen vara kvar. Men samtidigt sade man: O.K., om denna fråga skall stå i vägen för en kompromiss i FN får vi väl acceptera att man bara har en rapportör. Men nu, när utrikesministern själv säger att det — trots att Sverige självt hade jobbat för det — inte längre föreligger några förutsättningar för en kompromiss, då kan jag inte fatta vilka rimliga politiska eller andra motiv regeringen och utrikesdepartmentet har för att instruera FN-delegationen att säga: Ni skall nöja er med en rapportör. Det är speciellt svårt att förstå det, eftersom utgångspunkten för resolutionsförslaget har litet av take itorleave it över sig — man vill inte diskutera några ändringar utan lägger fram ett färdigt resolutionsförslag, om jag har förstått saken rätt. Jag vill påstå att jag har haft ganska ingående diskussioner med chilenska exilgrupper och chilenska organisationer, bl.a. på den konferens i Madrid som C-.-H. Hermansson tidigare talade om. Det var beklagligt att inget av de borgerliga partierna i Sverige ansåg det över huvud taget värt besväret att åka ned till den stora internationella konferens om Chile som anordnades i Europa. Det är än mer beklagligt att ingen från svenska regeringen eller utrikesdepartementet ansåg det mödan värt att åka dit trots den oerhört stora vikt som chilenarna själva lade vid den konferensen. Sedan diskuterar utrikesministern vidare lånen och säger: Det här är inte så farligt, de här lånen ges ju på kommersiella grunder. Skulle det göra ett lån mer aptitligt att man lånar ut pengarna på kommersiella grunder? Hela poängen i diskussionen är ju att man skall isolera juntan ekonomiskt på alla de vägar man kan —allra helst som man vet att de, som det sägs, ungefär 3 000 miljoner dollar som juntan totalt lånat upp internationellt i stor utsträckning har gått just till ytterligare förtryck av befolkningen. Och som jag sade i mitt allra första anförande byggs Chiles export upp till priset av svält och hunger för det chilenska folket. Det finns tillräckligt med statistik som visar hur det förhåller sig på den punkten, och det redogjorde jag en del för.

om solidariteten med Chiles folk? Det är en skillnad mellan ord och handling på den här punkten, och jag var blåögd nog att tro att regeringen, när den hade fått klart för sig resultatet av den senaste omröstningen, där man inte ens kunde påverka sin egen företrädare i IDB, fattade vad det handlade om och skulle besluta sig för att lämna IDB. Tyvärr blev det inte fallet. Det enda man möjligen kan trösta sig med är att utrikesministern säger att man får pröva senare hur man skall förhålla sig. Det finns ingen anledning att vänta! Man vet redan resultatet ur politisk synpunkt.

Herr talman! När man hör Åke Gustavsson och även Carl-Henrik Hermansson skulle man kunna tro att det enda som IDB sysslar med är långivning till Chile. Jag gav rådet till Åke Gustavsson att han skulle tala med några av sina partivänner i andra länder i Latinamerika om hur de ser på Sveriges medlemskap i IDB. Det är ett råd som jag vill upprepa. Jag tror att det skulle vara nyttigt för honom att höra deras svar. Låt mig också beträffande frågan om rapportörskap eller fortsatt mandat för en särskild undersökningskommission säga att jag vidhåller åsikten att det här är en mycket liten fråga när det gäller vår gemensamma önskan att skapa ett opinionstryck på Chile. Jag tycker man får plocka fram lupp för att hitta några meningsskiljaktigheter i denna fråga. Jag nämnde nyss - och jag kan upprepa det att innan man från svensk sida i New York intog denna hållning hade man också kontakt med exilchilenare i New York, som fann det vara en rimlig väg. Åke Gustavsson menade att så fort det stod klart att vi inte skulle få brett stöd från en massa andra stater för ett gemensamt framläggande av en resolution i FN, skulle vi ha slagit in på linjen att fortsätta med en särskild kommitté och inte med en rapportör. Men hela vårt syfte med att ensamma gå fram med ett resolutionsförslag är ju förhoppningen att det skall bli möjligt att på det sättet få ett brett stöd i generalförsamlingen, när vi inte lyckats få till stånd en bred grupp av förslagsställare. Det är också i det syftet som vi har föreslagit lösningen med en särskild rapportör. Åke Gustavsson medgav själv att de exilgrupper han hade talat med accepterade denna lösning som en kompromiss. Men när kompromissen har fallit, då kan man inte acceptera det. Så liten skillnad är det alltså: De exilgrupper som Åke Gustavsson har talat med på konferensen i Madrid har sagt att de kan acceptera detta som en kompromiss. De exilchilenare i New York sen vi har kontaktat har sagt samma sak. Vad är det då för stora frågor som vi här håller på och debatterar? Det handlar ju om att skapa en bred opinion mot förtrycket i Chile. Jag skulle vilja föreslå att man lägger bort förstoringsglaset och ägnar sig åt det som är väsentligt. Låt mig återgå till det som Carl-Henrik Hermansson tog upp och som var väsentligt. Det är svårigheten att i det internationella samhället gå från opinionstryck, från resolutioner, till någonting som är verksamt. Den svårigheten ligger i det internationella samhällets underutvecklade karaktär, kan vi säga. Carl-Henrik Hermansson vill att vi skall bortse från detta och påbörja ensidiga aktioner. Han pekar — och jag förstår honom — på Sydafrika som ett exempel på att vi från svensk sida förbereder en lagstiftning om förbud mot investeringar och transferering av kapital. Men om jag minns rätt har en enig riksdag karakteriserat Sydafrikafallet som ett unikt fall. Det är unikt också i det hänseendet att det finns en utomordentligt bred generalförsamlingsmajoritet bakom kravet på att det icke skall göras investeringar i Sydafrika. Därmed finns det också något större utsikter att en sådan handling blir effektiv. Vad jag sade var bara att där det inte finns ett sådant brett stöd demonstrerar man inte styrkan i den internationella reaktionen utan svagheten i den. Det är klart att man kan föra ett resonemang om att första droppen faller och att man inte behöver vänta till hällregnet. Men om det bara blir några droppar är det ändå inte så mycket bevänt med det. Till sist vill jag säga till Carl-Henrik Hermansson att vi i utrikesdepartementet naturligtvis inte kan styra vilka nyheter massmedia tar in — svenska resolutioner eller andra. Men jag skall gärna lova att den resolutionstext vi lägger fram kommer att föras ut genom pressbyrån på utrikesdepartementet. Carl-Henrik Hermansson sade att det var dåligt med underrättelser om vad vi gjorde för någonting. Jag kanske då också skall påpeka att åtminstone det uttalande jag själv gjorde, då jag nyligen tog emot chilenska exilorganisationer, släpptes ut genom utrikesdepartementets pressbyrå. Vi för ingen mörkläggningspolitik utan är angelägna att vad vi gör officiellt också skall komma alla intresserade parter i Sverige till del, inkl. Carl-Henrik Hermansson.
Herr talman! Jag har själv haft tillfälle att läsa detta pressmeddelande, dock icke överlämnat till mig av UD utan av chilenska flyktingorganisationer som svarade för uppvaktningen. Däremot har jag tyvärr icke haft tillfälle att se det i någon av de större svenska dagstidningarna. Det är alltså inte UD som jag framför allt kritiserar utan borgerliga massmedia som försummar bevakningen av vad som händer i Chile i dag. Jag tycker att det är rätt förfärande att man så illa sköter en viktig demokratisk granskningsuppgift. Det väsentliga i denna debatt och i hela frågan om vad som är möjligt att göra för att stödja det chilenska folkets kamp skall vi naturligtvis inte låta överskuggas av meningsskiljaktigheter som gäller enskilda frågor. På den punkten är jag överens med utrikesministern.

Just därför är det beklagligt om man tvingas peka på realiteter och verkliga utvecklingstendenser som i stället stöder militärjuntan och bidrar till dess fortbestånd. Sådana realiteter är den ökade svenska importen från Chile, stora svenska företags verksamhet i Chile och de nya lånen från IDB till Chilejuntan. Ett samvetsproblem för var och en som vill känna denna solidaritet med Chiles folk är hur den skall kunna omsättas i handling. Jag har pekat på de föredömliga initiativ som i varje fall en facklig organisation, Svenska hamnarbetarförbundet, har tagit genom bojkotter i olika perioder av fartyg och gods från Chile. Jag vill än en gång uttrycka förhoppningen att hela den svenska fackföreningsrörelsen skall sluta upp kring denna bojkottpolitik. Men det finns också möjlighet för enskilda kommuner att fatta beslut om bojkott vad gäller inköp, inte bara från Sydafrika utan även från Chile. En del kommuner har fattat sådana beslut, vilket jag tycker är mycket föredömligt. Det finns även möjlighet för organisationer och enskilda att i sitt enskilda handlande följa en bojkottpolitik gentemot chilenska och sydafrikanska produkter. Den har en begränsad räckvidd men är dock en moralisk renlighetsfråga. Dessa åtgärder är emellertid inte tillräckliga. Vi måste vidmakthålla indignationen och kunskapen om det förfärliga som händer i Chile. Vi måste öka det internationella opinionstrycket, och vi måste vara på vår vakt och bekämpa alla åtgärder som syftar till att stödja juntan på olika nivåer. Vi måste komma fram till verkliga åtgärder av solidaritet som isolerar militärjuntan och därigenom bidrar till att stödja det chilenska folket. Det är självfallet det chilenska folket som har möjlighet att störta juntan. Men vi vet hur oändligt värdefullt ett internationellt stöd är härvidlag. Jag beklagar att denna debatt måste föras inför en så tom kammare. Det känns inte ens som att stå på en teater utan som att vara med om en generalrepetition på en teater. Jag beklagar att så stora delar av de valda representanterna för folket inte är mer intresserade av en av vår tids mest brännande frågor, nämligen Chilejuntans förtryck och kampen för att bryta det.
Herr talman! Jag skall inte fortsätta att diskutera med utrikesministern huruvida det är en liten eller stor fråga. Jag tycker att det är en rätt viktig fråga, men om den vore en liten fråga borde det i så fall vara desto lättare för regeringen att ansluta sig till linjen att bibehålla kommissionen. En punkt tog utrikesministern upp till något slags frågeoch rådgivningsstund. Han frågade: Vad säger Åke Gustavssons partikamrater i andra länder om Sveriges medlemskap i IDB? Jag antar att han menade mina partikamrater i Dominikanska republiken, Venezuela och kanske på några andra ställen. Interpellationsdebatterna är i första hand till för att ledamöterna skall få tillfälle att fråga regeringen om dess syn på olika ting, men jag skall trots det gärna svara på utrikesministerns fråga. Det är möjligt att regeringarna i dessa länder och de socialdemokratiska partierna där hyser uppfattningen att Sverige skall vara med i IDB. Detta vill jag inte uttala mig om, men det är med förlov sagt inte viktigt om de tycker så. Det som är viktigt i den här frågan är vad chilenarna tycker. Om nu utrikesministern talar om svensk solidaritet med Chile, så kvarstår ju frågan till utrikesministern: Varför struntar man på den här punkten i vad chilenarna tycker? Vad har hänt vid de överläggningar som utrikesministern har haft med folk från motståndsrörelsen? Har de över huvud taget inte diskuterat IDB? Har de applåderat Sveriges beslut att gå in i IDB? Så är inte fallet. De har aldrig velat att Sverige skall gå in där, och deras uppfattning är att Sverige bör lämna IDB. Då får diskussionen helt andra proportioner.

Detta kan jag ändå ta som ett klart uttryck för att regeringen är beredd att gå vidare i ett aktivt arbete för att motarbeta juntan och för att stödja de demokratiska krafterna i Chile. Detta är naturligtvis helt avgörande. Sedan beklagar jag att man inte har velat ta steget fullt ut på ytterligare några punkter.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att se till att kärnkraftens dolda kostnader är helt klarlagda innan nya kärnkraftverk får tas i drift eller ytterligare investeringar görs i kärnkraftsanläggningar. Som svar på frågan vill jag anföra följande. Rapporten Nuclear Power Costs, som Pär Granstedt refererar till i interpellationen, lades fram av den amerikanska kongressens Committee on Government Operations i april 1978. Däri hävdas bl.a. att kostnaden för el producerad i kärnkraftverk är betydligt högre än man tidigare räknat med. Rapporten utgör en sammanställning av en lång rad uttalanden från s.k. hearings. Även ett stort antal icke dokumenterade utsagor från skilda personer redovisas. Rapporten innehåller ingen granskning eller värdering av grundmaterialet. Den ger heller ingen sammanfattning av hur stora kärnkraftens kostnader skulle vara. I en reservation undertecknad av en tredjedel av kommitténs medlemmar kritiseras rapporten för bristande objektivitet och för frånvaron av analys. Även rapportens slutsatser kritiseras. Enligt min mening kan denna rapport inte användas som underlag för en bedömning av kärnkraftens kostnader. Andra amerikanska studier, t.ex. den s.k. Ford-Mitre-studien, ger en betydligt mer balanserad bild av kärnkraftens kostnader. Energikommissionen tog fram ett mycket omfattande underlag om kärnkraftens kostnader med hänvisning till de svenska förhållandena. Enligt kommissionens underlagsmaterial skulle kostnaderna för kärnbränslecykelns slutsteg, alltså upparbetning och slutlig avfalisförvaring, uppgå till mellan 0,5 och 0,7 öre/kWh. Kostnaderna för rivning av kärnkraftverk skulle uppgå till i runda tal 5 96 av anläggningskostnaden i konstant penningvärde, motsvarande ca 0,15 öre/kWh. Dessa beräkningar visar att kärnkraftproducerad el är ekonomiskt konkurrenskraftig. Inte ens mycket drastiska förändringar i kostnaderna för kärnbränslecykelns slutsteg och rivning av kärnkraftverk kan på ett avgörande sätt rubba detta förhållande. Mot denna bakgrund finns det ingen anledning att avbryta de investeringar i kärnkraftsanläggningar som f. n. pågår. Det är dock givetvis angeläget att ytterligare förbättra underlaget beträffande olika kraftslags kostnader. Inför den kommande energipolitiska propositionen lägger vi därför ned särskilda resurser för att möjliggöra en säkrare bedömning i dessa avseenden, särskilt beträffande kärnkraften. Kostnadsunderlaget kommer att redovisas i energipropositionen. Vad slutligen gäller frågan huruvida nya kärnkraftverk får tas i drift eller ej beror detta på om villkorslagens krav kan uppfyllas. Lagen ställer inga krav på redovisning av kärnkraftens kostnader.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Tham för svaret på min interpellation. Bakgrunden till interpellationen är, som också nämns i svaret, den kongressrapport som kom i våras, Nuclear Power Costs. I rapporten konstateras att i motsats till en allmänt spridd uppfattning är kärnkraften inte längre en billig energikälla. Rapporten ger en redovisning av den grundliga osäkerhet som man upplever i USA när det gäller storleken på kärnkraftens följdkostnader, och där anförs att rivningskostnaderna för kärnkraftverk ligger någonstans mellan 3 26 och 100 96 av byggkostnaderna. Det skulle alltså kunna innebära att rivningskostnaderna skulle kunna springa upp till en summa i storleksordningen 5 miljarder kronor. Det är väldigt sensationella bedömningar som man gör i rapporten, och därför tyckte jag att det var angeläget att ta upp detta här i riksdagen och efterhöra den svenska energiministerns syn på dessa problem. Tyvärr, får jag säga, var svaret ungefär det som jag hade väntat mig från statsrådet Tham. Han avstår från att gå in på en seriös diskussion kring de säkerhetsfaktorer som det amerikanska kongressutskottet anser vara mycket väsentliga. Han väljer i stället att bagatellisera rapporten och försöka få dess betydelse att framstå som så liten som möjligt. Och han väljer att kringgå problemställningen så som jag tog upp den i min interpellation. Statsrådet Tham gör ett ganska stort nummer av att en tredjedel av kommitténs medlemmar kritiserade rapporten och reserverade sig emot den. Men det innebär faktiskt att två tredjedelar av kommitténs medlemmar stod bakom rapporten. Det är en ganska stor majoritet, man brukar kalla det för en kvalificerad majoritet. I den här riksdagen fattar vi många beslut på betydligt bräckligare majoritetsunderlag än så. Jag tycker att två tredjedelar är en tillräckligt stor majoritet för att ta det hela på allvar, i synnerhet om det som rapporten redovisar är så utomordentligt kontroversiellt som det är i det här fallet. Det är ju inga alldagliga påståenden man kommer med, utan det är ganska sensationella sådana som berör mycket vitala ekonomiska intressen. Carl Tham säger att rapporten inte kan användas som ett underlag för att bedöma kärnkraftens kostnader. På den punkten vill jag ge energiministern rätt — det är alldeles självklart. Det är inte bara jag som ger energiministern rätt utan även — vågar jag påstå — Committee on Government Operations. Den har aldrig på något sätt uppgivit att rapporten skulle redovisa kärnkraftens kostnader eller utgöra ett underlag för bedömningen av dessa. Vad rapporten redovisar är den genuina osäkerhet som man upplever i USA och som gör att man diskuterar sådana fantastiska spännvidder och sådana fantastiska belopp som det här är fråga om. Detta gör att den hänvisning till Ford-Mitre-studien som statsrådet Tham gör inte har så förfärligt stort värde. Den studien ingick också i det faktaunderlag som kongressutskottet hade tillgång till. Men utskottet ansåg att det fanns många andra osäkerhetsfaktorer. Även om politiker i USA känner osäkerhet inför detta, så gör inte den svenska regeringen det. Det framgår med all önskvärd tydlighet av svaret. I svaret redovisas siffror, som har tagits fram av energikommissionen, som är måttliga och betryggande. Det leder statsrådet Tham till slutsatsen att dessa beräkningar visar att kärnkraftsproducerad el är ekonomiskt konkurrenskraftig. Detta bör naturligtvis den amerikanska kongressen underrättas om, så att den inte längre behöver bekymra sig så mycket. Siffrorna som redovisas i svaret är ert förslag på vilka kostnader det kan handla om — det är närmare bestämt den svenska kärnkraftsindustrins synpunkter på detta. Energikommissionen hade ju inte särskilt stora möjligheter att själv gå in och i någon större omfattning analysera underlaget. Det finns också många andra siffror på det här området. redovisade så sent som i augusti-september att man räknade med att kostnaderna för slutsteget skulle ligga någonstans mellan 0,9 och 1,3 öre. Därmed har man redan fördubblat de siffror som bara några månader tidigare redovisades av energikommissionen. Större säkerhet har man alltså inte. En annan intressant iakttagelse: I energikommissionens underlagsmaterial har man också skissat på kostnaderna för en svensk upparbetningsanläggning. Den skulle ha en kapacitet för ungefär 2 000 ton uran per år och kosta — om jag minns rätt — mellan 3 och 4 miljarder kronor. Man håller nu på och planerar en upparbetningsanläggning i Gorleben i Västtyskland. Den är något blygsammare beträffande kapaciteten än det svenska projektet. Det rör sig om 1400 ton uran per år. Man räknar emellertid med att anläggningen kommer att kosta ungefär 10 miljarder DM, alltså närmare 30 miljarder svenska kronor. Här är det alltså fråga om kostnader som är ungefär tio gånger större än kostnaderna i Sverige. Det har gjorts kalkyler med utgångspunkt i förväntade anläggningskostnader och driftkostnader i Gorleben, och dessa kalkyler visar att kostnaderna för upparbetning skulle uppgå till mellan 1,5 öre och 4 öre per kilowattimme, beroende på vilken tillgänglighet man får i anläggningen. Utgår man från historiska erfarenheter av upparbetningsanläggningar, ligger 4 öre ganska väl till. När jag nämner de här siffrorna vill jag inte göra gällande att den ena siffran skulle vara mycket riktigare än den andra, utan vill visa att det faktiskt finns många skilda bud. De siffror som redovisas i interpellationssvaret är definitivt i underkant när det gäller spännvidden. Beträffande rivning av kärnkraftverk vill jag säga att osäkerheten givetvis är mycket större än i fråga om upparbetningssidan, där man ändå har litet mera erfarenhet. Förutom alla andra problem som är förknippade med kärnkraften, vilka vi inte skall ta upp till debatt här i dag, anser jag det uppenbart att en kärnkraftsutbyggnad också är ett ekonomiskt vågspel av mycket stort format. Det finns därför, enligt min mening, anledning att ta de amerikanska farhågorna på allvar. Att fortsätta att investera i kärnkraftsanläggningar för vilka vi egentligen inte har någon aning om slutkostnaderna, och där risken finns att dessa kan bli mycket stora, är någonting som man inte skulle tillåta sig i något annat ekonomiskt sammanhang. Att ta nya kärnkraftverk i drift, när man inte vet vilka kostnader man tar på sig så att säga automatiskt den dag anläggningarna blir radioaktiva, är också ett vågspel som man inte skulle ge sig på i något annat ekonomiskt sammanhang. Carl Tham anför i interpellationssvaret att detta att ta nya kärnkraftverk i drift regleras av villkorslagen, där det inte står någonting om kostnaderna. Det är helt riktigt, eftersom de här uppgifterna har kommit långt senare än då villkorslagen skrevs. Det finns emellertid ingenting i villkorslagen som säger att man måste ta ett kärnkraftverk i drift i och med att villkoren är uppfyllda. Om det tillkommer andra faktorer som ger anledning att ompröva frågan om idrifttagande har naturligtvis de berörda företagen och regeringen full handlingsfrihet på det här området. Här finns det alltså ett utrymme. Jag tycker att det är mycket viktigt att man klargör de här kostnaderna, innan man går vidare och binder sig för stora åtaganden i framtiden. Nu har regeringen engagerat ett företag som skall analysera dessa kostnader. Det är bara att beklaga, att när man gick ut för att hitta ett konsultföretag som skulle vara fristående från svenska kärnkraftsintressen, valde man i stället ett företag som var ganska djupt involverat i norska kärnkraftsintressen. Det gör att jag för min del kanske inte har så stora förhoppningar om att det material vi får via det här konsultföretaget kommer att vara så mycket mera objektivt än de tidigare redovisade siffrorna på det här området. Det tycker jag är tråkigt, när man nu satsar resurser på att göra en sådan här utvärdering. Herr talman! Kärnkraftens kostnader diskuteras ju på många håll i världen, och den amerikanska kongressrapport som jag refererat till är inte den enda i sammanhanget. Vi vet att man i USA grundligt omprövar hela kärnkraftsprogrammet, att beställningarna på nya kärnkraftverk har sjunkit drastiskt, och det är inte av säkerhetsskäl utan av ekonomiska skäl. I flera andra industriländer håller man också av ekonomiska skäl på att ompröva sina kärnkraftsprogram. Men i Sverige vet vi, om vi får tro Carl Tham — åtminstone med ganska stor säkerhet — att kärnkraften är ekonomiskt konkurrenskraftig. I Sverige har vi ingen anledning att bekymra oss över kärnkraftens ekonomi. Antingen måste det bero på att vi lever på något slags isolerad ö och att vi är oberörda av de ekonomiska bekymmer som man dras med i andra länder, eller också måste det bero på att vi på det här området sitter inne med kunskaper av ett alldeles speciellt slag, kunskaper som man inte har tillgång till i t.ex. USA, Frankrike och Italien. Det senare är väl trots allt det som skulle vara sannolikare. Därför, herr talman, vill jag sluta med att ställa följande fråga till statsrådet Tham: Vad är det egentligen för kunskaper som vi har till vårt förfogande och som gör det motiverat att svenska politiker skulle vara så mycket mera tvärsäkra när det gäller kärnkraftens ekonomi och kostnader än vad amerikanska politiker kan anse sig vara?

Herr talman! Det kan möjligen sägas att den här åberopade amerikanska kongressrapporten är sensationell, men jag tror att det snarare beror på dess osedvanligt låga kvalitet än på de siffror som presenteras i den. Det är inte bara en tredjedel av kommitténs ledamöter som har reserverat sig mot den — det är då de ledamöter som står bakom en gemensam reservation som avses — utan i själva verket har 19 av dess 42 ledamöter reserverat sig på olika sätt både mot undersökningens uppläggning och mot de siffror man kommit fram till. Jag tycker nu i och för sig att det spelar mindre roll hur många som reserverat sig. Det intressanta är att man när man studerar rapporten finner, att de siffror som presenteras är motsägelsefulla. De tycks inte ha något underlag som är noggrant granskat och de framläggs utan egentligt angivande av källa. I en av reservationerna, som är avgiven av kongressledamoten Paul McCloskey, påpekas att man ersatt fakta med retorik och har ytterligare förvirrat ett viktigt problem genom att tillhandahålla siffror som är dåligt underbyggda och svåra att jämföra med varandra. Det blir, säger han, som att jämföra äpplen med apelsiner. Rapporten har, fortsätter han, gått ned i diskussioner om potentiella energikällor som alternativ till kärnkraften utan att presentera hållbar eller tillräcklig information om deras kostnader. Han slutar med att konstatera att vad som borde försenas nog inte i första hand är licensgivningen till nya reaktorer utan snarare utgivandet av denna rapport. Om man sedan ser på siffrorna är det inte utan att man kan instämma i dessa hårda ord. Låt mig bara se på ett område, nämligen rivningskostnaderna för kärnkraftverk, där man, som också Pär Granstedt var inne på, presenterade stora osäkerhetsmarginaler. Man kom t.o.m. fram till att rivningskostnaderna för en reaktor skulle uppgå till 100 resp. 150 96 av anläggningskostnaden. Det visade sig att man hade nått denna häpnadsväckande höga kostnad genom att göra jämförelser i helt olika penningvärden. De ursprungliga byggkostnaderna för den aktuella reaktorn var 65 miljoner dollar och rivningskostnaden beräknades till 40 miljoner dollar. Man multiplicerade i rapporten rivningskostnaden med 2,5 för att få fram kostnaden år 2003, då rivningen beräknades komma att äga rum, och jämförde det tal man då fick med den ursprungliga kostnaden 65 miljoner dollar. Det är då inte att undra på att man fick fram vad Pär Granstedt kallar sensationella siffror. Detsamma gäller även andra beräkningsgrunder. Det redovisas också en del fakta beträffande avfallshanteringen som avser den amerikanska situationen, där ju huvudproblemet är att man har en mycket stor avfallsmängd från den militära hanteringen — ett problem som vi lyckligtvis inte har i Sverige. Jag tror faktiskt att vi kan lämna denna rapport därhän. Den duger inte som underlag för någon seriös diskussion om kärnkraftens kostnader. Det är i och för sig ett viktigt och betydelsefullt ämne, liksom naturligtvis andra ekonomiska faktorer i energidebatten, såsom alternativa energikällors kostnader och inte minst det pris som vi måste betala för att hålla en rimlig försörjningstrygghet. Vi har nu, som jag nämnt, satt i gång en ny studie som skall granska kärnkraftens kostnader. Det förvånar mig i och för sig inte att Pär Granstedt redan nu förklarar, att denna studie kommer att vara otillförlitlig, eftersom den görs av en konsultfirma som enligt Pär Granstedt redan från början är misstänkt. Jag måste medge att jag inte hade några som helst illusioner på den punkten. Vilket företag som än skulle ha gjort en sådan studie — om det inte skulle vara direkt utsett av Jordens vänner eller något liknande organ — skulle det säkerligen inte ha funnit nåd inför Pär Granstedts skarpa ögon. För min del menar jag att det är värdefullt att utredningar om sådana här viktiga frågor görs av personer som har insikt i problemen och som kan granska dem på ett sakkunnigt sätt. Sedan får vi politiker bedöma resultatet så gott vi kan. När det sedan gäller de faktiska kostnaderna har i varje fall hittills ingenting framkommit som tyder på att de mycket kraftigt överstiger de marginaler som tidigare har presenterats. Det är riktigt att osäkerhetsmarginalerna i flera avseenden är betydande. Det gäller kanske framför allt rivningsoch nedmonteringskostnader, som kan pendla från 5 kanske upp till 10 96 av anläggningskostnaden, dvs. motsvarande ett till två års avskrivning av anläggningen, men det gäller också kostnaderna för sluthanteringen och avfallshanteringen, där det kan pendla från 0,5 upp till över I öre/kWh. Men även inberäknat de högsta av dessa siffror finner man att kärnkraften efter de förhållanden vi har i Sverige utgör en ekonomiskt konkurrenskraftig energikälla. Det beror bl.a. på det faktum att en stor del av kärnkraftens utvecklingskostnader redan är finansierade. Det är väl viktigt att ha klart för sig att vi redan har gjort betydande investeringar i detta avseende. Det största slöseriet av alla vore ju att nu inte utnyttja de investeringarna, förutsatt att vi klarar säkerhetskraven. Det är ju investeringar som vi annars inte på något sätt får tillbaka. Detta visar också att ett utnyttjande av dessa investeringar utgör ett viktigt inslag i den svenska försörjningstryggheten på energiområdet. Som jag framhöll i mitt svar är vi intresserade av att ytterligare fördjupa vårt kunnande när det gäller olika energikällors kostnader. Det gäller också kärnkraften. Det är därför vi har satt i gång en särskild studie rörande detta. Detta är något som sker även i andra länder. Man skall dock ha klart för sig att orsaken till att exempelvis kärnkraftsprogrammet i USA har kraftigt reducerats inte bara är att söka i just kärnkraftens speciella kostnader utan fastmer i det förhållandet att man över huvud taget har dragit ned utbyggnaden av elenergiproduktionen, vare sig den är baserad på kol, olja eller kärnkraft. Och det beror i sin tur på diverse specifika förhållanden och även på att elkonsumtionen inte ökat så kraftigt. Men, som sagt, studier av ekonomin pågår. Det är något som vi skall väga in i våra beslut för framtiden. Det finns emellertid ingen anledning att i dag, på det synnerligen bräckliga underlag som Pär Granstedt hänvisar till, vidta några som helst drastiska förändringar i det nuvarande programmet.
Herr talman! Carl Tham hänvisar till vad han bedömer som den låga kvaliteten på detta material och att siffror är motsägelsefulla osv. Jag skall inte gå in i någon detaljdebatt om detta material, därför att jag tycker att Carl Tham med de här synpunkterna missar litet grand av poängen med hela den här frågan. Det intressanta är inte de uppgifter som studien lämnar om tänkbara kostnader, utan det intressanta är att denna studie redovisar en sådan genuin osäkerhet om kostnaderna och sålunda avslöjar att vi inte riktigt vet vad vi ger oss in på. Att så är fallet har en mycket stor grupp amerikanska politiker ställt sig bakom. Därför verkar det litet övermaga när man i Sverige med våra i alla fall något mer bräckliga erfarenheter, forskningsresurser osv. på detta område säger: O.K., amerikanerna tycker inte att de vet, men vi vet ganska precis vad det här kostar, och vi vågar satsa miljardbelopp på den kunskapen. Det är mot den bakgrunden som jag tagit upp denna fråga och inte därför att jag anser mig kunna svära på olika uppgifter i denna rapport. Det anser sig inte heller kommittén kunna göra. Det är inte det som är poängen med det hela. Att betygsätta en rapport genom att läsa innantill ur en reservation är en litet för enkel metod; det kan man göra med vilken rapport som helst. Men det är ändå en poäng med en reservation: den är kritisk, och i den fäller man kritiska omdömen. Detta gäller även svenska förhållanden, som Carl Tham mycket väl vet. Men låt mig göra en reflexion när det gäller kostnadsrelationerna. Reaktorn kostade 65 miljoner att bygga och 40 miljoner att riva. Det varen rätt hög procentandel, även om man inte multiplicerade upp den. Detta kanske fortfarande kan illustrera den osäkerhet som råder om rivningskostnaderna. Jag vill än en gång hävda att man inte i något annat ekonomiskt sammanhang skulle tillåta sig att ge sig in på ekonomiska åtaganden för framtiden på så lösa grunder som det uppenbarligen är fråga om i detta fall. Det är självklart att de här analyserna borde ha gjorts för åratal sedan, men vi har, kanske på ett alltför lättvindigt sätt, godtagit uppgifter från företag som här haft ekonomiska intressen i kärnkraftens utbyggnad. När vi nu har fått denna osäkerhet illustrerad tycker jag det vore naturligt att avvakta med fortsatta åtaganden på detta område tills vi har fått frågan bättre klarlagd. Detta borde egentligen vara en självklarhet, men tydligen är det inte så för Carl Tham, tyvärr. När det gäller det konsultföretag på området som regeringen nu har engagerat säger Carl Tham att han mer eller mindre har tagit för givet att jag skulle vara kritisk mot det. Jag förstår att han har tagit detta för givet.

Men fortfarande, herr talman, har jag inte fått reda på vilka speciella kunskaper vi besitter i den här nationen men som man inte har tillgång till i USA och vilka skulle göra att svenska politiker skulle kunna förväntas vara så mycket säkrare på det här området än amerikanska.
Herr talman! Pär Granstedt säger att en sådan undersökning kunde ha satts i gång för länge sedan. Det kan jag i och för sig hålla med honom om, och det var kanske då beklagligt att inte Pär Granstedts partivän Olof Johansson tog ett sådant initiativ. Det fanns ju goda möjligheter att göra det, såvitt jag förstår. Vad sedan beträffar företaget i fråga vill jag bara upprepa vad jag sade tidigare, att det är en fördel om man har företag som är väl informerade i den bransch som skall undersökas, inte minst när det gäller en undersökning som måste slutföras på så kort tid som det här är fråga om. Vad vi har betonat är att vi vill ha en utländsk granskning eller en granskning som görs utifrån och där det inte finns med ett direkt och omedelbart intresse från den svenska kärnkraftsindustrin. Får jag sedan till sist återgå till den amerikanska rapporten. Pär Granstedt retirerar nu, såvitt jag förstår, helt och hållet och säger att han inte vill gå in på siffrorna i detalj. Det tror jag är klokt. Han säger att siffrorna som sådana inte Nr 51 är intressanta, utan att det är det faktum att de visar en sådan osäkerhet som är intressant. Ja, det är klart att det alltid är möjligt att föra samman siffror av de mest skilda slag och från de mest skiftande källor och med den mest osäkra bakgrund, att sammanställa detta siffermaterial och sedan säga: Se här vilken betydande osäkerhet som föreligger på området! Men det är ju inte studier av det slaget som man har nytta av, om man skall ta ställning till faktiska kostnader för den ena eller den andra energikällan. Det är heller inte särskilt meningsfyllt att först utgå från en rapport med diverse siffror som är angivna, därefter åberopa dessa siffror som ett bevis på osäkerheten och sedan, när det visar sig att dessa siffror mer eller mindre är gripna ur luften eller i varje fall vilar på ett mycket osäkert underlag, säga att det inte är de enskilda siffrorna som är intressanta utan det är så att säga själva helhetsintrycket. Detta beror ju på att siffrorna finns där och att de som Pär Granstedt sade skapar det sensationella intrycket. Vi för vår del har det underlag som arbetats fram av såväl energikommissionens som andras studier beträffande kärnkraftens kostnader i förhållande till övriga energikällor. Här har hänsyn också tagits till de betydande satsningar som redan har gjorts. När vi nu har satt i gång med ännu en studie för att belysa detta, har det skett för att få fram ytterligare underlag inför framtiden. Vi får se vad detta kommer att resultera i. Inför ett större energipolitiskt beslut är det viktigt att vi har en så klar bild som möjligt av de olika energikällornas kostnader. Det gäller inte bara kärnkraften utan också andra. Utgångspunkten måste då vara att göra en så rationell bedömning som möjligt, och den måste göras med utgångspunkt från de svenska förhållandena. Jag tror därför att det är betydelsefullt att vi nu något avvaktar denna rapport och jämför den med vad vi tidigare vet från både svenska och utländska källor.
Herr talman! Om Carl Tham läst min interpellation, vilket jag hoppas, måste han ha funnit att den inte innehåller några påståenden om att kostnadsnivån skulle befinna sig i något visst läge. Interpellationen redovisar att man anser att denna spännvidd finns, vilket innebär att det finns en genuin osäkerhet. Eftersom kostnaderna tycks vara utomordentligt stora frågar jag om man inte borde ha klarlagt detta innan ytterligare investeringar görs i kärnkraften och innan man tar nya kärnkraftverk i drift. Detta var alltså min linje när jag skrev min interpellation, och det var också min linje i min första och min andra replik. Det är alltså inte fråga om något annat. Jag har inte, som Carl Tham antyder i sitt svar, påstått att den här rapporten skulle vara ett underlag för en slutlig bedömning av kärnkraftens kostnader, och det gör inte rapporten heller anspråk på. Däremot illustrerar de uppgifter rapporten har att man i USA känner denna genuina osäkerhet. Den skiljer sig alltså på ett markant sätt från den attityd som Carl Tham intar. Här är man säker, här vet man vad det är fråga om, här vet man vad man ger sig in på. Jag är fortfarande lika förvånad över denna tvärsäkra attityd, och 13 jag undrar alltjämt vad det är för kunskapsunderlag som vi har i Sverige och som man i USA inte har tillgång till. Jag undrar varför vi inte till amerikanarna kan dela med oss av denna trosvisshet eller förvissning, vilket det nu är. Amerikanarna skulle då slippa bekymra sig. När det sedan gäller det norska konsultföretaget säger Carl Tham att det viktiga var att ha ett företag som var fristående från svenska kärnkraftsintressen. Detta med kärnkraft är en i högsta grad internationell företeelse. Om det företag man anlitar är bundet till svenska eller utländska kärnkraftsintressen är egentligen ganska likgiltigt. Ett svenskt material kommer naturligtvis att åberopas i utlandet lika väl som ett utländskt material åberopas i Sverige. Detta gör att objektiviteten när man vänder sig till ett utländskt kärnkraftsetablissement är lika stor som när man vänder sig till ett svenskt. Enligt min bedömning hade regeringen alltså lika gärna kunnat vända sig till Asea-Atom för att få denna analys gjord. Visst kan det vara riktigt att utnyttja den sakkunskap som finns, men om man hade försökt gå ut litet bredare än vad regeringen gjorde, givit mer än ett företag chansen att lämna in anbud på verksamheten, tror jag att man kanske hade kunnat hitta något som inte var fullt så hårt låst till existerande näringslivsintressen på detta område som nu blivit fallet. Det tror jag hade varit nyttigt för hela den här debatten. Det är mycket möjligt att det här konsultföretaget kommer att göra ett seriöst och bra arbete, men skuggan av tvivel kommer alltid att finnas där, och det tycker jag är mycket beklagligt. Sedan talar Carl Tham om att vi borde avvakta. Ja, det är väl precis vad vi borde göra. Men vi bör inte avvakta med debatten om kärnkraftens kostnader — den bör vi föra kontinuerligt. Däremot vidhåller jag min uppfattning att vi borde avvakta med att binda oss för nya stora åtaganden på kärnkraftens område till dess att vi vet vilka ekonomiska konsekvenser de får. Det är en sund företagsekonomisk princip, men ekonomiska principer tycks inte väga särskilt tungt när det gäller kärnkraften.

Herr talman! Jan Bergqvist har frågat mig dels hur jag tänker angripa frågan om den framtida ansvarsfördelningen och organisationen när det gäller hantering och förvaring av kärnkraftsavfall, dels när jag kommer att starta utredningsarbetet i denna fråga. Frågan är mycket betydelsefull och har beretts inom regeringskansliet sedan några månader tillbaka. Vid regeringssammanträdet den 30 november 1978 fick jag regeringens bemyndigande att tillkalla en utredare med uppgift att lägga fram förslag om organisation och finansiering av hanteringeå av Utredarens uppgift blir att kartlägga de organisatoriska och finansiella Måndagen den former som i dag har utvecklats på området i Sverige och att lämna förslag till 11 december 1978 en samlad framtida lösning av organisationsoch finansieringsfrågorna. Utgångspunkter för arbetet bör bl.a. vara följande. Staten har det övergripande ansvaret för miljöoch säkerhetsfrågor i anslutning till kärnkraften liksom för kärnkraftens radioaktiva avfall. Det åligger emellertid kärnkraftsproducenterna att visa att lösningar kan erhållas på dessa frågor och att en helt säker förvaring av aktivt avfall är möjlig och att en sådan förvaring konkret kan genomföras. Det bör därför ankomma på kärnkraftsproducenterna att svara för projektering och byggande av nödvändiga anläggningar. Samtliga kostnader för avfallshanteringen skall belasta ägarna av de kärntekniska anläggningarna. I fråga om finansiering av framtida kostnader för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall skall utredaren utgå från de av Aka-utredningen lämnade förslagen. Med dessa som utgångspunkt skall förslag lämnas till en långsiktig lösning av denna fråga. Tillståndsprövning, kontroll och tillsyn skall handhas av myndigheter som står fria i förhållande till anläggningsinnehavarna. Den nuvarande organisationen på detta område bör t. v. vara oförändrad. Vad beträffar forskning och utveckling inom området använt kärnbränsle och radioaktivt avfall skall utredaren med utgångspunkt i nu rådande förhållanden lämna förslag till hur den framtida forskningen och utvecklingen på detta område skall organiseras och finansieras. Utredarens arbete bör vara slutfört senast den 1 oktober 1979. Direktiven är f. n. föremål för förhandling enligt medbestämmandelagen i statens förhandlingsråd. Så snart som detta är avslutat kan direktiven publiceras.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på interpellationen. Förra måndagen gav försvarsministern ett interpellationssvar som allvarligt komprometterade hans företrädare, och i dag är det tydligen energiministerns tur att ställa förre energiministern i en underlig dager. Till den långa raden av plumpar som Fälldinregeringen satte i energipolitiken får vi nu registrera ytterligare en. Trots upprepade påstötningar tog trepartiregeringen inte på allvar upp frågan om hur man skall organisera den långsiktiga hanteringen av radioaktivt avfall. Bakgrunden är följande. För mer än 2 1/2 år sedan föreslog Aka-utredningen att regeringen omgående skulle utreda den här frågan. Med något undantag fick förslaget starkt stöd vid remissbehandlingen. Men tiden gick och inget hände. Det fanns en statlig organisation som tillfälligt skulle klara forskningsoch utvecklingsarbetet, nämligen programrådet för radioaktivt avfall. Programrådet uppvaktade energiministern och bad att han skulle ta itu med organisationsfrågorna och ansvarsfördelningen. Men energiministern gav 15 inget besked. Programrådet återkom vid olika tillfällen med skrivelser i ärendet, men inte heller nu ville energiministern lämna besked. Att trepartiregeringen inte kunde ta sig samman och starta utredningsarbetet är naturligtvis djupt beklagligt. Men vad Carl Tham nu avslöjar i sitt svar är tyvärr inget mindre än en skandal.

Carl Tham stryker särskilt under att frågan är mycket betydelsefull men säger samtidigt att den inte beretts i industridepartementet i mer än några månader. Varför började man inte bereda frågan långt tidigare? Ibland beskyller man sköldpaddor för att vara långsamma, men i jämförelse med Fälldinregeringen kan de nog känna sig som gaseller. Virrvarret inom energipolitiken har lett till miljardförluster och utsatt många människor för onödiga påfrestningar därför att de inte fått besked i tid. Det som vi nu diskuterar är bara en mindre del av den totala energipolitiken, men det är ändå en stor plump i trepartiregeringens protokoll. Därför välkomnar jag att vi nu äntligen har fått ett besked. Carl Tham har skridit till verket utan onödigt dröjsmål, och det är utmärkt. Men när det gäller hur arbetet skall inriktas finns det nog två saker som vi måste diskutera, Carl Tham. Den första är vilken sorts avfall som utredningen skall ta hänsyn till. Den andra gäller en formulering i svaret som gör mig djupt oroad. Den formuleringen får mig att undra om energiministern verkligen har klart för sig hur en slutförvaringsstation kommer att fungera. Men först frågan om olika sorters avfall: Utredningen gäller kärnkraftens radioaktiva avfall. Men det finns också en massa annat radioaktivt avfall som inte skiljer sig på något avgörande sätt från kärnkraftsavfallet när det gäller strålning eller hur det bör tas om hand och slutförvaras. Det riktiga måste vara att slutbehandling och slutförvaring samordnas för olika radioaktiva avfall, som i stort sett har likvärdig karaktär. Därför undrar jag nu: Hur blir det med avfallet från Studsvik, där forskningsverksamheten och f.ö. också rivningsavfallet innebär stora volymer och lång radioaktiv livslängd? Hur blir det med det radioaktiva avfallet från industrin? Hur blir det med de radioaktiva ämnena från sjukvården? Hur blir det när vi har konsumentartiklar med radioaktiva strålningskällor? Jag tänker särskilt på om vi får allt fler brandvarnare med alfastrålande ämnen. Då får vi ett avfallsproblem som vi absolut inte kan försumma. Med andra ord: Kan energiministern bekräfta att utredningen inte är snävt avgränsad till kärnkraftens radioaktiva avfall? Kan energiministern bekräfta att Studsvikavfallet, att den industriella och medicinska användningen av radioaktiva ämnen, att konsumentartiklar med radioaktiva strålkällor — att allt detta kommer att beaktas av den utredning som snart skall se dagens ljus? Jag är djupt oroad över det svar jag har fått på en punkt. Energiministern säger nämligen att det bör ankomma på kärnkraftsproducenterna att svara för projektering och byggande av nödvändiga anläggningar. Det betyder att även slutbehandlingsoch slutförvaringsstationen skall tas fram av kraftindustrin. Därmed bryter Carl Tham upp den enighet som skapades i Aka-utredningen. Där var företrädare för samtliga riksdagspartier överens om att det borde bildas en statlig organisation, som skulle svara för all långsiktig hantering av radioaktivt avfall och därmed sammanhängande arbetsuppgifter. Utredningen fann det angeläget att den statliga organisationen på ett tidigt stadium skulle ta ansvaret för de omedelbart aktuella uppgifterna. Det innebär att huvudmannaskapet för slutförvaringsfunktionen bör ligga hos en part, nämligen samhället, under såväl byggandet som driften.

Jag har i min brevlåda fått en broschyr från folkpartiet där det om den nya regeringen heter: Vi är ute efter resultat. Och Carl Tham säger där att energipolitiken skall utformas så att den kan få bredaste möjliga stöd i riksdagen och bland väljarna.-Det är bra. Men med den låsning som här tydligen föreligger kan det hända att vi nästa höst får ett utredningsförslag där man inte haft möjlighet att belysa just det organisationsalternativ som en riksdagsmajoritet kanske tycker är det enda rimliga och riktiga. Är inte Carl Tham oroad över detta? Därmed skulle ju ytterligare dyrbar tid gå förlorad. Jag vill sluta med att vädja till Carl Tham att tänka om på den här punkten. Pröva den här frågan en gång till utan prestigesynpunkter, utan liberal dogmatism! Carl Tham vill väl ändå inte att i folkpartiets Sverige de liberala dogmerna går före säkerheten och en förnuftig organisation?
Herr talman! Jag vill helt kort kommentera de två frågor som Jan Bergqvist ställde avslutningsvis i sitt anförande. Regeringen har för avsikt att i särskild ordning ta upp frågor som gäller annat avfall än det som kommer från kärnkraftsanläggningar. Jag avser att inom kort föreslå regeringen att ge statens kärnkraftinspektion ett särskilt uppdrag när det gäller just Studsviks avfallsfrågor, som är av stor vikt i sammanhanget. Andra avfallsfrågor får handläggas på sedvanligt sätt och i första hand beredas med utgångspunkt från strålskyddsinstitutets ansvar på detta område. Jag tror att det är värdefullt att vi nu får till stånd en utredning som tar upp just frågan om organisationen av hanteringen av avfallet från kärnkraften. Det utesluter självfallet inte att man också föreslår lämpliga samordningsåt gärder när utredningsuppdraget väl är fullgjort. Vad gäller den andra frågan, om ansvaret för byggande av anläggningar för slutförvaring av kärnkraftens radioaktiva avfall, vill jag säga följande. Rent principiellt anser jag att det är riktigt att det är kärnkraftsproducenterna som svarar för projektering och byggande av dessa anläggningar. Det är också den grundtanke som låg bakom villkorslagen, och den har ju gett resultat så till vida att kärnkraftsbolagen på förhållandevis kort tid har tagit fram ett projekt, som f. n. är föremål för fortsatt bearbetning. Om man så småningom skall ta steget från projektering till projektets förverkligande i de olika leden är det naturligt att kärnkraftsindustrin har ansvaret. Det är då också naturligt att den tar det direkta ansvaret för själva anläggningen och dess konstruktion och drift. Om man så att säga skall växla över vid den tidpunkten, kan det som alltid i sådana sammanhang uppstå betydande problem. Erfarenheterna visar att man vid övergång från en organisation, som har planerat, till en ny organisation, som skall ta ansvar för den fortsatta driften, lätt möter en rad olika svårigheter. Självfallet har dock, som jag framhöll i mitt svar, staten ett övergripande ansvar på det här området — såväl ett ansvar för tillsynen som ett ansvar på längre sikt. Jag vill gärna säga till Jan Bergqvist att jag inte har några speciella låsningar på den här punkten. Enligt min mening är det här det huvudalternativ som bör utredas, men jag vill inte utesluta att utredningen också skall kunna ta upp de andra alternativ som Jan Bergqvist vill förorda. Jag delar hans uppfattning, och jag står helt och hållet för vad jag sade i den åberopade broschyren, nämligen att det är angeläget att vi i de här frågorna kan få så breda lösningar som möjligt. Då vore det olyckligt, om vi inte i direktiv till utredningar kunde ge utrymme för olika möjligheter.

Herr talman! Jag tog upp tre frågor i mitt tidigare inlägg. Den första gällde att den här utredningens tillsättande har fördröjts på ett orimligt sätt utan några sakliga skäl. Jag bara noterar att Carl Tham inte hade någon invändning mot min beskrivning och kritik på den punkten. När det gäller de andra frågorna, om inriktningen av arbetet, kom Akautredningen, som studerade saken väldigt noggrant, fram till att det borde tas ett samlat grepp kring hantering och förvaring av radioaktivt avfallav ungefär samma slag, oavsett om avfallet kom från kärnkraft eller inte. Nu framgår det att Carl Tham tänker sig att släppa det samordnade greppet. Man skall ha olika utredningar om vad som skall hända med avfall från sjukvården, från industrin och från konsumentartiklarna; det hela är litet oklart. Studsviksavfallet kommer att bli föremål för en särskild utredning. Jag tycker det är beklagligt att man inte från början tar det här gemensamma greppet kring allt avfall som är av likvärdigt slag och som därför bör behandlas och slutförvaras på likartat sätt. Om man vill hålla staten borta så mycket som möjligt, kan man naturligtvis tycka att det är bra att skilja ut det avfall som kommer från andra källor än kärnkraften. Men om man ser avfallet i helhetsperspektiv blir det ännu orimligare att just elkraftsproducenterna skall bygga slutförvaringsanläggningen och dessutom ha hand om driften, som vi här fick veta.

Det är samhällets uppgift att ta fram anläggningarna och sköta driften. Att man sedan kan finansiera det hela med avgifter för kraftbolag och andra är en annan sak. Jag noterar med tillfredsställelse att Carl Tham ändå är beredd att ge en öppning här. Trots att han har hamnat på en olycklig linje är han tydligen beredd att utfärda direktiven på ett sådant sätt att det som var Akautredningens huvudalternativ skall kunna belysas i utredningen, och det vill jag gärna ta fasta på. Men jag vill också passa på att nämna att i Finland har det gjorts en liten utredning om hantering av kärnavfall. Det är intressant att notera att man i Finland, som låg efter oss i de här sammanhangen, under de senaste två åren har hunnit långt förbi oss. Det är väl bra för Finlands del, men det kan möjligen också säga en del om hur det har stått till i Sverige, när vi blivit så rejält passerade. I den finska utredningen finns några synpunkter som jag vill delge Carl Tham. Där sägs att som de viktigaste fördelarna med en statlig organisation för kärnavfallshanteringen kan nämnas att det slutgiltiga omsorgsansvaret för använt kärnbränsle och radioaktivt avfall övergår entydigt till staten och att organisationen är stabil. De riskfaktorer som hör ihop med privat verksamhet försvinner, då man inte behöver gardera sig för att bolaget t.ex. kan upphöra att existera. De procedurer som behövs för att grunda organisationen är relativt enkla — inget delägaravtal med kraftbolagen är nödvändigt. Anskaffande av förläggningsplats stöter antagligen inte på lika stora svårigheter som vid andra företagsalternativ.

Det finns också en del andra synpunkter i den här utredningen som man kunde diskutera. Jag skall inte göra det nu, men jag hoppas verkligen att ”parentesen” med om villkorslag och liknande kommer att ersättas med en mer realistisk diskussion om vilka krav som bör ställas på organisationen för den slutliga förvaringen av kärnkraftsavfall och annat avfall.
Herr talman! Jan Bergqvist är en aning hastig att tolka min tystnad vad avsåg hans inledande synpunkter beträffande trepartiregeringen som ett instämmande. Det vill jag kanske ändå inte göra. Jag tycker nog att där fanns en del lätta överdrifter. Vad Jan Bergqvist missar är bl.a. att vi under den här tiden har fått fram ett mycket konkret projekt för hur man praktiskt skall lösa avfallsfrågan. Därvidlag tror jag att man utan tvekan kan säga att Sverige nu befinner sig absolut i täten. Det är också det intryck jag fick när jag nyligen besökte INFCE:s plenarmöte i Wien, där vi hade en del informella kontakter med företrädare för andra länder. Där finns ett mycket stort intresse för de praktiska lösningar som har tagits fram i Sverige vad gäller avfallshanteringen. Det kan argumenteras fram och tillbaka — vi behöver inte gå in på den debatten här — om det hade varit möjligt att få fram detta på något annat sätt. Men det kan inte bestridas att det har tagits fram med stor snabbhet och att metoden att lägga en stark press på i det här fallet de ansvariga producenterna så till vida visat sig framgångsrik. Jag tror också att Jan Bergqvist och jag är överens i långa stycken. Vad vi diskuterar är en praktisk fråga för framtiden. Jag har redan sagt att den inte är låst till någon absolut given uppläggning. Självklart skall här finnas ett samhällsansvar. Likaså är det självklart — och det har också Jan Bergqvist bekräftat — att kraftproducenterna skall ha ett finansiellt ansvar. Vidare är det klart att producenterna måste ta ett ansvar för den praktiska hanteringen fram mot de slutliga anläggningarna. Enligt min mening finns det starka skäl som talar för att de också tar ansvaret för anläggningarna, men jag vill alltså inte utesluta den andra möjligheten. Aka-utredningen var på många sätt ett utmärkt aktstycke, men med all respekt för den blev det dock inget heligt dokument. Det måste ges möjligheter att efter hand och med ledning av de erfarenheter som vi har gjort av att lägga uppgifter på producenterna också något korrigera de slutsatser Aka-utredningen kom fram till. Samhället har dock, som sagt, ett självklart ansvar både för att driva fram tillfredsställande lösningar och för att se till att de kommer till stånd på ett tillfredsställande sätt. Det blir i slutändan trots allt närmast en praktisk fråga om hur man bäst arrangerar uppförandet och driften av anläggningarna.

Herr talman! När jag talade om att Finland hunnit i kapp Sverige, gällde det just organisationsfrågorna. Det går nog inte att bestrida att på det området har det varit dött i Sverige under lång tid, under den borgerliga tiden. Jag förstår att Carl Tham försöker mildra kritiken här, men han preciserar inte på vilka punkter han har annan mening än jag gav till känna i mitt första inlägg. Min kritik mot Fälldinregeringens energipolitik drabbar också folkpartiet. Ni satt med i den borgerliga trepartiregeringen, och ni har därför lika stort ansvar för de försummelser som begåtts, för de beslut som fattades och de som inte fattades. Man skall ju göra klart för sig att KBS-projektet arbetar med den tekniska principlösningen. Där handlar det om att beskriva hur de olika hanteringsstegen tekniskt skall utformas. Man skall redovisa de geologiska förutsätt ningarna för slutförvaring, man skall peka ut en eller flera platser där de förutsättningarna uppfylls, man skall analysera säkerheten. Men det hindrar ju inte att vi samtidigt kan ta itu med de finansiella och organisatoriska frågorna. Skulle man inte kunna göra det mycket tidigare än vad som har skett, så skulle man inte kunna göra det i dag heller, för med samma logik borde man också avvakta de diskussioner som skall äga rum i energioch miljörådet, som Carl Tham har aktualiserat.

I januari 1978 står det följande: ”Arbetet med de organisatoriska frågorna bör bedrivas med sikte på att ett förslag till samlad lösning av hithörande problem skall kunna presenteras senast under våren 1979.” Så blir det inte, har vi nu fått veta. Det blir våren 1980, och därmed har alltså trepartiregeringen inte kunnat uppfylla de förväntningar som man här skapade i sin egen skrivning.

Herr talman! Leif Zetterberg har ställt flera frågor till mig med anledning av de bidrag som har anslagits ur allmänna arvsfonden för försöksverksamhet med fritidsaktiviteter för barn samt om de förslag som 1968 års barnstugeutredning lämnade i början av år 1976 i betänkandet Barns sommar. Låt mig inledningsvis konstatera att de fritidsaktiviteter som olika ungdomsorganisationer bedriver har stor betydelse för barns och ungdomars utveckling. Bidrag till organisationerna utgår i reguljära former från anslag under utbildningsdepartementets huvudtitel. Under flera år har från allmänna arvsfonden anvisats medel för försöksverksamhet med fritidsaktiviteter på sommaren för barn och ungdom som kunnat sökas av såväl organisationer som kommuner. Jag anser mig kunna räkna med att bidragsgivningen haft betydelse för utvecklandet av nya idéer och former för organisationernas verksamhet. Självfallet får inte en bidragsgivning — allra minst av denna karaktär — stelna i sina former eller motverka sitt syfte. Bidrag bör utformas så att de ger utrymme för en långsiktig planering. Anledning finns att se över den fortsatta bidragsgivningen från allmänna arvsfonden för ifrågavarande ändamål. Syftet är bl.a. att med utgångspunkt i synpunkter från organisationerna bedöma hur en eventuell fortsatt bidragsgivning kan utformas. Det förslag till nytt statsbidrag till kommunerna som har lagts fram av barnstugeutredningen i betänkandet Barns sommar anser jag inte kunna ligga till grund för en proposition till riksdagen. Frågan om statens bidrag till kommunerna bereds inom regeringskansliet på grundval av kommunalekonomiska utredningens förslag, vars huvudlinje är att antalet specialdestinerade statsbidrag skall begränsas och att tyngdpunkten i stället skall ligga i generella skatteutjämningsbidrag.